Herr talman! Det är tydligt att Bo Holmberg sitter kvar i gamla förstelnade uppfattningar och kör allt djupare ner i hjulspåren. Men, köerna är, som jag påvisade i mitt anförande, ett faktum som man inte kan komma ifrån. Man kan inte förneka de exempel som jag gav. Dessa realiteter, Bo Holmberg, inte minst inom vården, tvingar även socialdemokratiska politiker att försöka tänka i nya banor. Inte oväntat börjar det faktiskt ske ute i kommuner och landsting. Det är där förändringens vindar först börjar blåsa, där man brottas med dessa problem, där man har köerna. Socialdemokraterna i det röda Dalarna har t.ex. vågat sig på en djärv och intressant omorganisation av landstinget i tidens anda. Det är intressant. Varför gör man detta? Jo, därför att man måste söka nya systemlösningar för att komma till rätta med de problem som de facto existerar. Jag påvisade i mitt anförande att man i Göteborg har presenterat en idé skiss, som bl.a. förre socialministern Sven Hulterström varit med om att utarbeta. I den idéskissen finns många formuleringar som kunde vara direkt hämtade ur den moderata partimotionen. Jag konstaterar, Bo Holmberg, att när socialdemokraterna försöker finna nya lösningar, är det de modeller som framför allt vi moderater har tillhandahållit i våra motioner som kan bilda modell och ge idéer. Nu talar Hulterström plötsligt sig varm för ett minskat politikerstyre. Han säger att det är viktigt att skilja på rollerna som konsumentföreträdare, finansiär och vårdproducent. Sjukhusen skall bli mer självständiga och mycket väl kunna drivas som aktiebolag. På en fråga vid den presskonferens som ägde rum i förra veckan svarar Hulterström t.o.m. att detta i förlängningen kan innebära helt fristående sjukhus med andra ägare än landstingen. Detta är privatisering, Bo Holmberg, efter de riktlinjer och modeller som vi moderater pläderar för. De pragmatiska socialdemokraterna, som sitter ute i verkligheten, tar fasta på vad vi säger. Men här får vi höra en dogmatisk och rigid nejsägande socialistisk politiker, som fortsätter att köra allt djupare i de hjulspår som har lett fram till dagens köproblematik. Bo Holmberg talade också om Canada. Hela utskottet skall åka dit till hösten för att studera den allmänna sjukvårdsförsäkring som man har där, ungefär som i Västtyskland. Det är vi som skall åka dit och lyssna.

Herr talman! Bo Holmberg upphöll sig mycket vid problemställningen privat och offentligt, och just i fråga om det privata och det offentliga måste det gälla ett både-och, inte ett antingen-eller. Det är viktigt att byråkratiska hinder inte står i vägen för olika metoder att förverkliga de sociala mål som man ställer upp och som man ofta är överens om. Här har sedan gammalt funnits en socialdemokratiskt tröghet när det gäller viljan att släppa fram alternativ och att utnyttja resurser som finns. Det är det man är kritisk mot. Det har under de senaste åren börjat skönjas en förändring i den socialdemokratiska inställningen, men det har tagit onödigt lång tid. Socialdemokraternas position i dag är inte längre sådan att partiet kan stå hindrande i vägen för alternativ. Den parlamentariska svaghet som socialdemokraterna för närvarande upplever kanske ändå kan ha det goda med sig att det sega motståndet mot olika alternativ i både vård och omsorg kan omprövas. Bo Holmberg betonade också att man måste söka nya vägar. I betänkandet hänvisas till det svar som Bengt Lindqvist gav i februari i år om statsbidrag till personalkooperativa daghem, och det var ett steg i rätt riktning — det är ett krav som vi i centerpartiet har drivit i många år. Men det var inte så länge sedan som också det var tabu, liksom att föräldrakooperativ skulle få statsbidrag. Att gå så här steg för steg är bättre än att förbjuda eller att säga nej, men den enda rätta vägen vore egentligen att låta de alternativ som uppfyller grundläggande kvalitetskrav få statsbidrag. Då frigörs också stora resurser. Bo Holmberg sade vidare att vi har lyckats med att ta hand om våra äldre. Jag nämnde i mitt anförande ett exempel på resursslöseri på det området, nämligen det sedan alltför länge och inte minst under 80-talet aktiva arbetet med att lägga ned allt vad institutioner heter, och i synnerhet ålderdomshem. På det sättet gick vi miste om många mycket väl fungerande hem, hem som dessutom hade kunnat göras mycket bättre och då hade kunnat vara alternativ till en nedläggning. I så fali hade situationen varit en annan än den nuvarande. Valfriheten minskades också genom det sättet att arbeta från socialdemokratiskt håll.
Herr talman! Sverige har tydligen vunnit Europamästerskapen i hälsa och välbefinnande. På prispallen står Bo Holmberg och myser. Jag unnar honom gärna stolthet över denna guldmedalj, men jag skulle tillönska honom litet mer av otålighet över de svåra brister som dröjer kvar i vårt samhälle. Vi har ändå i landet tiotusentals senildementa som inte har adekvat bostad och omvårdnad. Vi har kanske 90 000 barn i kön till barnomsorg. Vi har köer till livsviktiga eller välbefinnandeviktiga operationer, och de köerna förkortas inte. Vi har en ungdomsvård och en missbrukarvård med stora platsbrister, med oförmåga att ta hand om ungdomar som far verkligt illa och om missbrukare som i vissa fall riskerar att dö. Vi har i detta välfärdssamhälle enorma brister, som vi med kraft måste bearbeta. Och jag tycker då, Bo Holmberg, att det vore bra om stoltheten kunde blandas med litet mer av otålighet inför samhällets brister. Bo Holmberg ställde en fråga om hur folkpartiet tänker sig förnyelsen av de sociala tjänsterna. Vi har sagt att vi bl.a. tror på en förnyelse inom den offentliga sektorn, på en ny anda inom den offentliga sektorn. Bo Holmberg trodde sig vara i kyrkan när han hörde ordet ”anda”, men jag tror att det också i mera världsliga sammanhang faktiskt går att blåsa in en ny vitalitet och en ny livskraft i strukturer som i dag förefaller förstelnade. Jag tror att vi måste släppa fram mer av initiativkraft från de anställda och tillåta fler varianter än vad vi gör i dag. Vi vill också se en förnyelse utifrån, ett fritt spelrum för olika typer av privata initiativ. Det är inte bara de fyra verksamhetsformer som Bo Holmberg räknar upp som står till buds. Det finns också — och det tycker jag inte att socialdemokraterna har besinnat — en möjlighet att kombinera offentlig finansiering med privat produktion. På det sättet kan man försvara både solidariteten och förnyelsekraften och utveckla de sociala tjänsterna på ett sätt som leder till att det blir bättre både för konsumenterna — medborgarna — och för personalen, som får mer stimulerande och intressanta arbetsuppgifter. Bo Holmberg talade i sitt anförande mycket om yta och djup. Om jag förstod det rätt, låg ytan i Stockholm och djupet i Norrköping. Jag är medveten om att vi har olika sociala villkor i olika delar av landet. Men i den ytliga del av Sverige som ligger i Stockholm och övriga storstadsregioner bor trots allt någon tredjedel av landets befolkning. Och här finns mycket svåra brister i det sociala trygghetssystemet.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp några saker i Bo Holmbergs anförande. Det första gäller EG-frågan. Det är enligt min mening bra att vi fick denna belysning av hur stark den svenska socialpolitiken står i förhållande tillt.ex. EG-ländernas. Det som är unikt med den svenska och nordiska socialpolitiken är just att den är skattefinansierad och att den har en klar fördelningspolitisk inriktning. En fråga som oroar mig mycket är vilka effekter harmoniseringen till EG och framför allt ett eventuellt medlemskap i EG kommer att få för den svenska socialpolitiken. Vilka kommer effekterna att bli av att vi harmoniserar vår skattepolitik med EG:s, av att vi går ifrån en inkomstbeskattning och en progressivitet i beskattningen och i stället i högre grad går över till sådana punktbeskattningar som förekommer inom EG? I Frankrike har man räknat ut att statsinkomsterna på detta område minskar med 40 miljarder kronor. I Danmark har man räknat ut att det blir fråga om 14 miljarder kronor. Jag skulle vilja veta vad man har räknat ut att det kommer att innebära för Sveriges del att vi harmoniserar vår moms med EG ländernas. Vad kommer det att innebära i form av minskade skatteinkomster, och var skall detta tas? I Danmark är det just på socialpolitikens område som man har gjort nedskärningar och begränsningar. Och detta har i sin tur öppnat för just den privatisering som Bo Holmberg och jag är överens om inte för med sig en kvalitetsutveckling. Jag skulle mycket gärna vilja ha en kommentar till detta. Om Bo Holmberg inte kan ge mig en kommentar, vill jag gärna att Ingela Thalén kommenterar frågan om EG och effekterna för socialpolitiken. Sedan till frågan om yta och djup, om huruvida det är en generell kris eller inte. Jag har arbetat inom den kommunala socialtjänsten i 20 år. Jag har arbetat i Stockholm och i södra Sverige, jag har arbetat i landsbygdskommun och i storstadskommun. Jag har under dessa 20 år sett en gradvis försämring av den sociala välfärdspolitiken. Jag har sett hur man gradvis har gått ifrån ett entusiastiskt 70-tal, då man verkligen satsade på förebyggande verksamhet, på ett samhällsarbete, på att människor skulle vara med i grannskapsarbete, osv. Det fanns då inom den sociala sektorn en entusiasm, en entusiasm som nu har förbytts i ett mycket krasst ekonomiskt tänkande. Nedskärningspolitiken inom det sociala området drabbar nu familjepolitiken, barnomsorgen, ungdomspolitiken, missbruksvården, osv. Motivationsarbete är det i dag inte tal om. Vi har tidigare här i kammaren diskuterat effekterna för missbruksvård och behandlingsvård över huvud taget. Detta är en politik som har pågått under många år, och resultatet har blivit de brister vi har i dag. Dessa brister finns över hela landet, och dem måste vi göra någonting åt. Vi kan inte jämföra med någonting sämre bara för att få detta att framstå som bättre. Vi måste i stället i dag göra någonting åt detta. Om socialdemokraterna vill slå vakt om en generell välfärdspolitik och dessutom utveckla den, driv då inte en ekonomisk politik som går åt precis motsatt håll. Begränsa inte genom skattestopp kommunernas möjligheter. För inte en skattepolitik som innebär att man tar ifrån kommunerna möjligheterna att bedriva denna välfärdspolitik.
Herr talman! Jag hade i går en debatt med kommunikationsminister Georg Andersson, och jag frågade då om han kunde ta ansvar för den försämring av malmöbornas hälsa som en bro över Öresund med åtföljande miljöförstöring skulle förorsaka. Jag vill därför nu fråga Bo Holmberg: Om nu socialdemokraterna värnar om Sveriges invånares hälsa, vill Bo Holmberg då vara snäll och hjälpa mig att se till att den bilkoncentration i Malmö som skulle bli följden av en bro över Öresund inte kommer till stånd?
Herr talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar från Sten Svensson på de frågor jag ställde om på vilka fakta moderaterna bygger sin kritik och sitt avancerade privatiseringsalternativ. Jag hörde i förra veckan att Ingemar Ståhl hade deltagit i en diskussion. Han brukar ju tycka om alternativa lösningar. Han kommenterade moderaternas alternativ med sjukvårdsförsäkring och vårdcheck med att det skulle bli en ekonomisk katastrof för Sverige. Moderaterna har nämligen inte lagt in någon budgetkontroll i sitt alternativ, och denna modell kan därmed få dra i väg hur som helst, utan att staten har en chans att kontrollera den. Visst kan vi tvista om vem som är mer rigid, Sten Svensson eller jag. Jag koncentrerade mitt inledningsanförande till att belysa principer i alternativen, men jag hade också kunnat hålla ett lika långt tal om hur jag har försökt att utveckla socialdemokratin, om hur jag har försökt förnya och stå för alternativ. Arbetet med detta kommer också att fortsätta. Jag kan också stilla Daniel Tarschys oro med att säga att det även hos mig finns en väldig otålighet vad gäller att göra förbättringar. Det finns också inom socialdemokratin en otålighet. Även jag skulle för egen del önska att det hade gått snabbare framåt när det gäller initiativ, alternativ, valfrihet och mångfald. Verkligheten är jobbig. Men det finns en otålighet. Den viktiga förändringen i socialdemokraternas välfärdspolitik i kommuner och landsting är att man i mycket större utsträckning nu sätter medborgarperspektivet främst i stället för myndighetsperspektivet. Fyrkantigheten i byråkratin ersätts, och man utgår från medborgarperspektivet. Det är en mycket viktig förändring inom socialdemokratin. Jag vill slutligen till Daniel Tarschys säga att köerna till operationer inte ökar. Kön till gråstarrsoperation minskade från 10 000 personer till 7 200 och till höftledsoperation från 5 000 personer och till 4 100 på ett år. Antalet hjärtoperationer har 1981-1991 ökat från 500 till 6 000.
Herr talman! Jag vill säga till Sten Svensson att jag inte känner mig ensam när jag blir utpekad för att vara fundamentalist. Jag är då tillsammans med miljöpartiet, vpk, centern och folkpartiet i denna kammare.

Ni är ensamma.

Detta om något bekräftar det vi moderater har sagt om att ett skyhögt skatteuttag icke är någon som helst garanti när det gäller att slå vakt om välfärden. Det är tvärtom dess motsats. Bo Holmberg fick alldeles nyss beröm av kommunisten Gudrun Schyman för att han attackerade privatiseringarna och försvarade monopolet. Jag noterar att Bo Holmberg fortfarande står på fundamentalisternas försvarsbarrikad och vägrar att se att det finns andra lösningar som kan leda fram till en bättre hälsooch sjukvård.
Herr talman! Vi har köer till praktiskt taget allting i Sverige från förlossningar till obduktioner. Vad gäller obduktioner kommer vi här i kammaren om en stund att fatta beslut, som jag hoppas får ett positivt resultat och minskar köerna till obduktioner. Bo Holmberg var inne på köerna till operationer. Jag har här i handen socialstyrelsens senaste redovisning av köerna inom sjukvården. Beträffande kranskärlskirurgiska ingrepp, som är synnerligen viktiga, eftersom de kan vara livsavgörande, konstateras att antalet patienter i kö i mars 1986 var 2 000. Den senaste uppgiften från år 1988 är att det finns 2 600 på väntelista. Beträffande köer till andra operationer finns det såväl mindre minskningar som mindre ökningar. Totalt sett tror jag att man kan säga att vi haft ett relativt stabilt köläge under senare år. Detta är fullkomligt oacceptabelt. Vi skall inte behöva ha några köer alls inom sjukvården annat än rent rutinmässiga. Vi skall ha en sjukvård som kan ta hand om oss när vi är sjuka. Vi skall ha en barnomsorg som har platser när det behövs och en äldreomsorg där det finns adekvat vård för alla. Vi skall ha den ambitionen att täcka den efterfrågan som medborgarna har. Vi skall förvandla, och på den punkten vill jag instämma i Bo Holmbergs ambitioner men gå något längre, människor i detta land från undersåtar till medborgare och konsumenter. De skall inte bara vara konsumenter som kan delta i brukarmedverkan, utan de skall kunna utöva makt och inflytande i kraft av att de har den reella bestämmanderätten över de sociala tjänsterna. Vi måste alltmer se till att människor blir fullmyndiga och själva kan bestämma inriktningen på de sociala prestationerna. För att nå det målet är det viktigt att bryta med det offentliga monopoltänkandet och tillåta mer av alternativ och fri förnyelse inom den sociala sektorn.

Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga till Bo Holmberg om Öresundsbron kontra malmöbornas hälsa. Jag ställer den därför om igen. När vi nu kan förebygga sjukdom hos den del av befolkningen som enligt Spri har den högsta sjukfrekvensen i Sverige, varför utför vi inte då den förebyggande handling som krävs? Detta är förebyggande vård i praktiken.
Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att utveckla den fråga jag sist ställde till Bo Holmberg. Det vore mycket bra om jag fick ett svar på den. Socialdemokraterna säger att de vill slå vakt om en generell välfärdspolitik som bygger på jämlikhet, rättvisa och solidaritet — och där är vi överens, om det förverkligas i praktiken —, och Bo Holmberg har också sagt sig vilja slå vakt om en sådan politik. Varför driver socialdemokraterna en ekonomisk politik som får precis motsatta effekter? Varför driver man en politik som innebär indragningar för kommuner och landsting och omöjliggör att man bedriver en social välfärdspolitik? Varför kommer man i dag med förslag om skattestopp för kommuner och landsting, när man samtidigt lägger på nya uppgifter och vi ser vilka eftersatta behov som måste tillfredsställas? Varför går socialdemokraterna ihop med folkpartiet om en skattereform som innebär en inkomstomfördelning från de inkomstsvaga i samhället till de inkomststarka? Varför bedriver man en ekonomisk politik i förhållande till utlandet som gör att företagen investerar utomlands i stället för i Sverige? En mängd beslut som fattades under 1980-talet innebär i dag att vi har svårt att finansiera den sociala välfärdspolitik som Bo Holmberg säger sig vilja ha. Det är någonting som inte stämmer, anser jag.

Herr talman! Runt om i världen växer insikten om de fördelar som finns i ett marknadsekonomiskt system. I Östoch Centraleuropa har människorna revolterat mot den socialistiska planhushållningsfilosofin. De gör det därför att de själva har decennier av erfarenhet av vad det ekonomiska system fört med sig som de själva alltför länge har upplevt. För dessa människor är det alldeles uppenbart att ett system mer präglat av marknadsekonomiska principer är helt överlägset. Detta vet vi naturligtvis också i Sverige. Vi har också lång erfarenhet av de negativa konsekvenserna av alltför mycket centralreglering och alltför många monopol. Därför har vi också ett system med marknadsekonomiska lösningar på många områden i Sverige. Inom dessa områden fungerar Sverige normalt sett bra. På andra områden har vi en omfattande politikerstyrning och centralreglering och utomordentligt många monopol. Detta system har vi här när det gäller barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård. På dessa områden fungerar Sverige dåligt — eller uppvisar åtminstone åtskilliga brister. Vi har köer till den kommunala barnomsorgen. Vi har köer när våra gamla behöver omsorg. Vi har köer till livsnödvändiga operationer inom vården. Det gäller inte enbart vissa typer av operationer, utan i många fall finns problemen över hela fältet. Det är inte enbart i storstadsregioner som detta är ett problem, utan köerna finns över hela vårt land. Enligt en bara några månader gammal statistik tar det åtta månader för att få en starroperation utförd i Stockholm och över nio månader för att få en gallstensoperation utförd. I Östergötland måste en patient vänta i 15 månader för samma typ av operation. I Södermanland tvingas man vänta i 15 månader för att få en höftledsoperation utförd. I Norrbotten är väntetiden för samma typ av operation närmare 8 månader. Den som lider av kärlkramp och behöver få en operation utförd måste, om han bor i Jönköping, vänta i 7 månader. I Bohuslän tar det 8 månader. Siffrorna är från september 1989, men situationen har knappast förbättrats på något mera anmärkningsvärt sätt sedan dess. Då socialdemokraterna efter extratilldelning av pengar lyckats minska en kö på något ställe förlängs kön med viss automatik någon annanstans. Detta är i dag en del av själva det system som socialdemokraterna har byggt upp. Oavsett var man bor så är vårdköerna en realitet. De kan i och för sig variera från landsting till landsting, men de finns överallt, de är för långa överallt och de skapar överallt en otrygghet och en oro. Dessa köer medför i många fall ett stort mänskligt lidande och är inte värdiga ett välfärdssamhälle. Man kan fråga sig varför vi då inte inför det andra systemet — det som vi vet fungerar — även inom de områden som är av så oerhört stor och vital betydelse för så många människor? Varför inför vi inte det system som inom barnomsorgen skulle innebära att småbarnsfamiljerna fick möjlighet att själva påverka sin egen situation och som skulle innebära att barnomsorgen blev tillgänglig för alla? Varför inför vi inte ett sådant system inom den svenska sjukvården? Det skulle ge patienterna en valfrihet och valmöjlighet som kanske är allra viktigast just när man är sjuk. Det skulle ge kortare köer, därför att just köer är det mest kännetecknande draget i det centralreglerade system som vi uppenbarligen har valt i Sverige. Egentligen skall jag inte svara på den frågan. Det är inte vi moderater som har föreslagit omfattande monopol och en politikerstyrd sjukvård. I stället bollar jag över frågan till socialminister Ingela Thalén. Varför motarbetar ni att Sverige inför ett system som skulle innebära att Sverige fungerade bra även för sjuka människor? De behöver det bättre än vi andra. Uppenbarligen förefaller det vara så att socialdemokraterna har ett ständigt behov av att visa hur bra allt är i Sverige och att försvara allt. Självfallet är det så att mycket är bra och fint just här och som gör oss stolta över att vara just svenskar. Detta gäller självfallet också inom delar av den svenska sjukvården. Men allt fler har kommit i kapp oss, och i många fall hamnar vi på efterkälken. Därför kan den svenska — eller rättare sagt den socialdemokratiska — modellen ifrågasättas. Vi har de högsta skatterna i hela världen. Vi satsar mer pengar än hela Europa i övrigt på sjukvård, Detta borde också ge kortare köer inom vården, men så är inte fallet. Jag frågar därför: Vad drar socialdemokraterna för slutsatser av detta? När man konstaterar att det finns brister i den svenska sjukvården av i dag, är det väldigt viktigt att konstatera att detta inte är personalens fel. Tvärtom, de som arbetar inom vården gör ett stort, tungt och ett utomordentligt viktigt arbete. Alla internationella jämförelser tyder också på att svensk vårdpersonal klarar sig bra i en internationell konkurrens. Utan den insats som denna personalgrupp gör hade problemen varit ännu större än vad de redan är. Vi moderater har i flera olika sammanhang lagt fram förslag om det som vi tror skulle vara lösningar på många av de problem som finns inom dagens sjukvård. Flera länder har prövat andra finansieringsmodeller när det gäller sjukvård än vad Sverige har gjort. Det innebär inte nödvändigtvis att de har lägre kostnader, eftersom kostnaderna för sjukvård stiger nästan överallt, oavsett vilket system man har valt. Men gemensamt för dessa länder är att de har mindre problem med köer och med bristande valfrihet än vad vi i dag har i Sverige. Det finns därför all anledning att studera dessa finansieringssystem och att kanske också lära av dem. Jag vill fråga: Har socialministern gjort detta? Vilka slutsatser har regeringen i så fall dragit? En sådan allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring efter internationellt mönster som vi moderater talar om, skulle kunna ge alla rätt till sjukvård och till valfrihet, utan att det kostar den enskilde något extra. Vi har också föreslagit, i väntan på en förändring av finansieringssystemet, att det skall införas en vårdgaranti. Svårt sjuka patienter, som inte kan få vård i rimlig tid inom det egna landstinget, skall enligt vår mening ha rätt att få vård på landstingets bekostnad någon annanstans; privat, vid ett annat landsting eller, om så är lämpligt, utomlands. Detta skulle enklast kunna tillgodoses genom att i hälsooch sjukvårdslagens vårdparagraf skriva in regler om patientens valfrihet. Därmed skulle patientens ställning avsevärt stärkas. En sådan valfrihet tillgodoses bäst genom uttryckligt stöd i lagtext. Jag vill då fråga: Är socialministern beredd att ta sådana initiativ att patientens valfrihet uttryckligen garanteras i lag? Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationer som är fogade till betänkandet samt till reservationen 12 om medel till statens rättsläkarstationer.

Herr talman! I valrörelsen talade socialdemokraterna om hur trötta de var på egoismen. Den tröttheten tycks nu ha gått över, för i budgetpropositionen har man återigen glömt bort ”det glömda Sverige”, som ju utgörs av människor som mer än andra behöver vårt solidariska stöd och för vilkas skull vi måste göra rent hus med egoismen. De människor som lever i ”det glömda Sverige”, är oftast inte med när beslut fattas och resurser fördelas. De syns inte heller i den typ av statistik som Bo Holmberg tidigare refererade till. Det är deras intressen vi i folkpartiet vill föra fram och tillgodose. Såvitt jag förstår delar Bo Holmberg denna syn, men det har inte tagit sig uttryck i betänkandet. Vi i folkpartiet har till årets riksmöte fört fram ett åtgärdspaket för ”det glömda Sverige”.Vi vill satsa resurser och insatser på en rad grupper, några har redan nämnts i debatten: - De människor som står i kö för operation av gråstarr, utslitna höfter, trånga kranskärl, inkontinens, livmoderframfall och gallsten. Dessa människors vardag förmörkas av väntan på en vård och behandling som skulle kunna befria dem från deras hälsoproblem samt också göra att de snabbare rehabiliterades för att kunna klara sig själva. — Svårt hjärnskadade människor med behov av kvälificerade diagnostiska resurser och kvalificerad behandling för sina skador och som skulle vara hjälpta av ett särskilt centrum där specialistkunnande skulle kunna koncentreras. —- Barn med ovanliga handikapp som är i behov av träningscenter där det finns specialistkompetens. — De handikappades behov av bilstöd där grundbidraget måste värdesäkras. — Psykiskt sjukas behov av olika vårdoch boendealternativ. Den snabba avvecklingen av mentalsjukhusen har ju lett till att alltför många psykiskt sjuka personer i dag lämnas åt sitt öde och inte får det stöd och den hjälp som de behöver inom den öppna vården. — Människors rätt att, om de bor på institutioner, bo i eget rum, om de så önskar. — Stöd till kvinnojourerna som gör en oerhörd nytta för de kvinnor som hör till dem som har det allra sämst i samhället. — Stöd till anhörigoch demensföreningar samt olika handikapporganisationer som ger stöd och bedriver ett rehabiliteringsarbete. Vi i folkpartiet anser att en omprioritering av statsutgifterna bör komma till stånd till förmån för dessa grupper, ”det glömda Sverige”. Vi vill anvisa en miljard kronor till detta. Denna miljard kan frigöras genom att man t.ex. ändrar socialförsäkringssystemet och avskaffar den överkompensation för vissa grupper som timsjukpenningreformen innebar. Medel kan frigöras från arbetsskadeförsäkringen som i många stycken motverkar sina syften och från arbetslöshetsförsäkringen. Det finns 29 outnyttjade miljoner — de är från 1988 och 1989 — som borde kunna användas för att t.ex. kapa köerna. Det är för mig en gåta att socialdemokraterna, som talar så mycket om rättvisa och solidaritet, låter pengarna rinna i väg till de stora högröstade grupperna, medan människorna i ”det glömda Sverige” är utelämnade åt att vi andra av solidaritet och rättviseskäl drar fram dessa grupper i ljuset och ger dem deras rättmätiga andel av vårt välstånd. Den personal som arbetar och som ser vad som skulle kunna göras — det har tidigare nämnts att den gör ett fantastiskt arbete — har fastnat i ett system där den inte kan påverka sin arbetssituation. Vi måste därför på ett mycket flexiblare sätt än hittills organisera om arbetet i vården och ta vara på de anställdas idéer samt premiera idérikedom och nytänkande. Jag vill också ta upp några andra faktorer, i fråga om vilka jag inte begriper regeringens handlande. Jag tänker på en sådan sak som tobaksupplysningen. Vi i folkpartiet anser att man måste fortsätta att satsa på socialstyrelsens tobaksupplysning. Att bedriva hälsoupplysning är som att odla skog. Om man satsar måste man satsa långsiktigt, och det tar tid innan man ser resultaten. Därför anser vi det vara väldigt viktigt att socialstyrelsen får fortsätta med sitt hälsoupplysningsarbete när det gäller tobakens område. Om man inte gör det, låter man ett mångårigt arbete gå till spillo. Vi vill därför öka på budgeten med 3 milj.kr. Jag vill vidare lyfta fram två riktiga skandalområden, rättsmedicinen och beredskapen för hälsooch sjukvården i krig. Redan i mitten av 1970-talet började man utreda behovet och omfattningen av den rättsmedicinska servicen samt huvudmannaskapet för denna. Tiden fram till i dag har präglats av utredningar, ovisshet om framtiden och det framtida huvudmannaskapet, svårigheter att rekrytera personal och krav på omfattande besparingar, vilket lett till att verksamheten, trots personalens ansträngningar, inte har kunnat bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Detta har vi uppmärksammat i riksdagen. Förra året utökades budgeten, och vi fattade också ett beslut om ett uttalande om angelägenheten av att regeringen skyndsamt skulle ta sig an frågan om huvudmannaskap och organisation. I årets budgetproposition återfinns dock ingenting om hur det framtida huvudmannaskapet skall se ut, endast en mening om att frågan för närvarande bereds inom regeringskansliet. Jag hoppas att jag i dag kan få svar på frågan var man kommer att landa i detta avseende. Socialstyrelsen räknade fram en budget för året, men denna reducerades av regeringen med ca 5 milj.kr. Skälet härtill var att arbetsbördan inom rättsmedicinen skulle avlastas med 3 0004 000 obduktioner, vilket skulle motsvara ungefär 3 70 av rättsläkarnas arbetsbörda. Deras arbetsbörda motsvarar dock för närvarande ungefär 198 96 av den av socialstyrelsen fastställda normen, så detta är bara som en droppe i havet. Vi vill därför räkna upp anslaget till rättsmedicinen i enlighet med socialstyrelsens förslag och hälsar moderaterna välkomna i reservantgruppen. Därmed torde budgeten för den rättsmedicinska verksamheten vara säkrad. Hälsooch sjukvården i krig är en annan dyster följetong, som jag har följt sedan 1979, dvs. förra gången socialstyrelsen skulle omorganiseras. Frågan fick inte då någon lösning, men det fördes en diskussion med landstingen om vem som skall göra vad. Frågan har inte heller denna gång fått någon lösning i socialstyrelsens omorganisation, trots att två försvarsbeslut, från 1982 och 1987, prioriterat beredskapsfrågorna inom hälsooch sjukvården. Nu är det hög tid att regeringen vidtar åtgärder för att det fastlagda målet för verksamheten skall kunna förverkligas. Jag ser fram emot att få ta del av socialministerns synpunkter på planerna också på det här området. Med detta yrkar jag bifall till de reservationer som Daniel Tarschys undertecknat och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! All hälsooch sjukvård måste utgå från patienten, från patientens situation och behov. Det kan tyckas att det borde vara en självklarhet och ingenting som särskilt behövde betonas, men verkligheten visar ofta upp en annan bild. När man ser på de stora sjukhus som byggts under senare år, där mycket stora lokalytor avsatts för administration, läkemedelsrum, förråd osv. , är det lätt konstaterat att det inte direkt är patientens behov som satts i förgrunden. Ännu värre är det, och ännu olyckligare för patienterna, att den offentliga vården kommit att dirigeras alltmer av centrala statliga beslut. Under den socialdemokratiska regeringsperioden har landstingens ekonomiska handlingsfrihet minskats undan för undan. Det handlar om miljardbelopp som årligen dras in från landstingen, totalt om ca 17 miljarder under perioden. Ett annat problem som slår hårt bl.a. mot hälsooch sjukvården är den våldsamma kostnadsökningsspiral som regeringspolitiken lett till och som ytterligare kommer att späs på under skattereformens genomförande. Det är knappast något tvivel om att hela vårdområdet befinner sig i en ekonomisk kris, där osthyveln inte längre är något användbart verktyg utan där det kan komma att handla om att stora bitar måste skäras bort eller skäras ned. Det här gäller inte bara inom Stockholmsområdet, vilket antyddes i den tidigare debatten. Jag utgår från att regeringens företrädare kommer att bli varse detta när man, som jag också utgår från, kommer att träffa företrädare för Landstingsförbundet och Kommunförbundet. I detta läge kommer så förslaget om kommunalt skattestopp som en ytterligare tumskruv på kommuner och landsting. Med det höga skattetryck som vi redan har lär det knappast finnas någon kommunaleller landstingspolitiker som av okynne höjer skatten. Om det skulle komma i fråga lär det vara i ett nödfallsläge, där man inte ser någon annan utväg att rädda angelägen verksamhet. Största risken för detta finns i de kommuner där man har den lägsta skattekraften och de sämsta möjligheterna att klara nödvändig service. Det är alltså fråga om ett synnerligen orättvist instrument. Jag tycker, fru talman, att det finns anledning att fråga: Var har socialdemokraternas tidigare så ambitiösa fördelningspolitiska vilja tagit vägen? Hur kan man försvara att man fortsätter att utsätta svaga grupper och svaga regioner för allt större påfrestningar? Inte kan man väl t.ex. vara mera mån om den statliga skattereformen än om de svaga i samhället? Socialministern har ju möjlighet att kommentera mina frågor och försöka visa att mina farhågor är ogrundade. När vi från centern hävdar att man måste sätta patienten i centrum gäller det givetvis alla patienter, oavsett var de bor och hur gamla de är. Jag vill här påminna om att vi från centern krävt att friåret inom sjukvården skall återinföras. I dag är sjukvårdsresurserna mycket ojämnt fördelade över landet. Om vi skall få någon egentlig förändring av det förhållandet, krävs det en i grunden förbättrad regionalpolitik. Om det skall vara möjligt att rekrytera exempelvis läkare till olika delar av landet, måste där finnas ett fungerande och blomstrande näringsliv och en bra skola, så att den medföljande familjen kan få arbete och utbildningsmöjligheter. Med det läge vi nu har behövs det morötter i massor för att minska ojämlikheten i läkarförsörjningen, men det kommer, som jag ser det, aldrig att vara tillräckligt på sikt. Utöver de mer politiskt betingade problemen finns det andra faktorer som kan vara värda uppmärksamhet. Vi vet att antalet äldre människor, alltså de som har störst behov av vård, kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Man räknar med att antalet personer över 80 år kommer att öka med 100 000 fram till sekelskiftet. Vi kommer samtidigt att få nya patientgrupper och ökad efterfrågan på nya och bättre behandlingsformer. Det här inträffar alltså när det ekonomiska utrymmet minskar alltmer. Det ger en fingervisning om att det kommer att krävas mycket av politiker, personal och administratörer i fråga om fantasi, nytänkande och flexibilitet. Och det kommer förmodligen att krävas att vissa delar av verksamheten väljs bort eller skärs ned. Kanske måste vi bestämma oss för att icke helt nödvändiga behandlingsformer lyfts ut ur den offentliga verksamheten eller beläggs med högre avgifter. Vi har i centern inte någon övertro på att man kan komma till rätta med kostnadskrisen genom att överföra merparten av sjukvården från offentlig till privat verksamhet. Det är tämligen meningslöst att konstruera motsättningar mellan olika driftsformer. Vad det bör handla om är att öka mångfalden, friheten och nytänkandet också inom offentlig vård, att uppmuntra privata alternativ, ge dem möjlighet att konkurrera på lika ekonomiska villkor och att öka samarbetet mellan privata och offentliga vårdgivare. För all verksamhet måste decentralisering vara ett rättesnöre. De pengar som rätteligen tillhör sjukvården skall gå dit och inte in i statens allmänna kassakista. Landstingen bör få mer reella möjligheter att besluta om sin egen verksamhet. Och kanske det viktigaste av allt: många av de beslut som direkt berör vården och patientkontakterna bör kunna fattas av personalen. Om vi tog till vara varje personalgrupps erfarenheter och förmåga att avgöra vårdmässiga och praktiska frågor, så skulle vi ha mycket att vinna både i fråga om vårdkvalitet och ekonomi. Det är kontakten mellan patient och personal som är viktigast och som måste utökas. Ett rejält samtal med avdelningsläkaren t.ex. kan vara ett viktigt rehabiliteringsinstrument. Personalen är ju vårdens viktigaste resurs. Dess kunskaper och engagemang är avgörande för vårdkvaliteten. För att personalen skall känna att den räcker till krävs en medveten satsning på personalfrämjande åtgärder. Exempelvis är det angeläget att satsa ytterligare kraft och resurser på att finna organisationsformer som medför minskad personalgenomströmning, större effektivitet och ökad trivsel. Möjligheterna till vidareoch fortbildning för alla personalkategorier inom både medicinsk vård och allmän omvårdnad måste öka. Vidareoch fortbildning måste följa ett rullande schema och vara uppbyggd som ett naturligt inslag i vårdarbetet. Under senare år har vi kunnat konstatera att antalet arbetsskador ökat kraftigt och att antalet förtidspensionerade är stort. Denna utveckling är inte försvarbar vare sig ur mänsklig eller ur ekonomisk synvinkel. Den kan också ses som ett nederlag för sjukvården. Bland dem som blir aktuella för sjukbidrag och sjukpension finns många som med snabba rehabiliteringsinsatser skulle kunna återgå till arbetet i stället för att pensioneras. Det är ett erkänt faktum, och det är många som sluter upp kring tanken att människor måste rehabiliteras i större utsträckning än vad som tidigare var fallet. Ett problem är emellertid att många patienter har besvär av en karaktär som man inte tar emot på de stora rehabiliteringsklinikerna, som mest sysslar med större skador på grund av trafikolyckor och liknande. Dessutom kan det ofta vara väntetider på ett halvår och mer vilket gör att rehabiliteringsinsatserna kommer för sent för att bli verkningsfulla. Det skulle vara intressant att prova mindre anläggningar, med plats för 10— 20 patienter, dit människor kunde remitteras efter bara någon veckas sjukskrivning. Där skulle man kunna ha en bemanning bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator, och behandlingstiden kanske inte skulle behöva vara längre än ett fåtal veckor. Några sådana projekt borde riksförsäkringsverket kunna delta i. Det vore intressant att höra socialministerns reaktion på tankarna kring en sådan här verksamhet. All verksamhet som verkar förebyggande och som kan förhindra sjukdom skall naturligtvis uppmuntras. Det behövs mer forskning för att klarlägga orsaker till ohälsa — inte minst på det psykosociala området. Vad vi säkert känner till är att alkoholmissbruk är skadligt för hälsan liksom att narkotikabruk är fördärvligt och att tobaksbruk befrämjar sjukdomar. Därför måste insatserna på det här området ständigt hållas aktuella. Vi tar upp den här frågan i reservationer till det betänkande som vi nu behandlar. Vi framhåller bl.a. frivilligorganisationernas viktiga arbete. En kunskap som också finns, men som tyvärr är alltför litet utnyttjad, är kunskapen om sambandet mellan kost och hälsa. I åratal har vi i centern hävdat att det är samhällets skyldighet att ge det uppväxande släktet en chans att få utbildning i dessa frågor både i grundskolan och på alla gymnasielinjer. Dessutom måste de beröras inom all yrkesutbildning som har med vård och omsorg att göra. Fru talman! Vi skulle inte diskutera äldreomsorg i den här debattomgången är det sagt. Ändå går det ju inte att bortse från att de äldres behov av vård spelar en central roll i vår sjukvårdsapparat. Om det exempelvis inte finns lämpliga boendealternativ som kan avlasta sjukhusen, kommer många äldre att ”onödigtvis” uppta ett mycket stort antal sjukhussängar. Vi har från centern föreslagit 500 miljoner till utbyggnad av gruppbostäder. Detta ger en fingervisning om att den totala summa som centern föreslår är en annan än den som det tidigare hänvisats till. Det står nämligen 30 milj.kr. på s. 135. Det skall alltså totalt vara 525 milj.kr. — något som har påpekats av utskottets ordförande och av kansliet. Det är ju väl känt att regeringen förbereder en proposition, och det finns anledning att med hänsyn till de uppgifter som lämnats befara att den på många håll kommer att bli till skada både för äldreomsorgen och för hälsooch sjukvården i stort. Det mesta tyder nämligen på att regeringen tvångsmässigt vill påföra alla kommuner en modell, som utgår från den typiska storstadssituationen utan att ta hänsyn till att man på det sättet riskerar att bryta ner verkligt fina samverkansformer, vilka på många håll kommit till stånd mellan kommuner och landsting. Det kan bli fråga om ett resursslöseri som vi sannerligen inte har råd med i vårt allmänt svåra ekonomiska läge. Men än finns det tid att tänka om. Slutligen vill jag nämna ett par frågor som berörs i två reservationer. Det föreslås i reservation nr 12 att mer pengar skall ges till rättsläkarverksamheten. Denna fråga har berörts tidigare, och den kommer att diskuteras ytterligare av Karin Israelsson. Det är mycket bra att nu kunna konstatera att det tydligen kommer att bildas majoritet för att anslå nödvändiga medel till denna verksamhet. Den andra frågan som jag vill diskutera tas upp i reservation 13. Det gäller statens institut för psykosocial miljömedicin, IPM. Det talas mycket om arbetsmiljö i dag och om vikten av att arbetsmiljön förbättras, men okunnigheten är i själva verket stor kring hur man kan komma till rätta med de samlade arbetsmiljöproblemen. IPM har påbörjat ett mycket angeläget arbete för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen för inte minst kvinnorna, vilka är särskilt utsatta i dessa sammanhang. Att i det läget skära ned anslaget till denna verksamhet är inte försvarbart. Det är ju svårt att spara pengar, men det finns ett gammalt talesätt som säger att snålheten bedrar visheten; det talesättet är tillämpligt i det här sammanhanget. Fru talman! Jag yrkar bifall till alla reservationer som centerpartiets ledamöter har undertecknat.

Fru talman! Det är på dagen nästan två år sedan riksdagen anordnade en särskild debatt om sjukvårdskrisen. Är det någon som fortfarande kommer ihåg den — eller är det någon som vill komma ihåg den? Den direkta anledningen till den debatten var avslöjanden från Radiumhemmet om en resursbrist som tvingade kliniken att tillämpa åldersgränser. I den debatten uttalade sig samtliga partier för ökade resurser till vården. Statsministern, Carlsson I, sade att han var beredd att svara positivt på frågan om regeringen var beredd att satsa ytterligare på sjukvården. Jag hänvisar till protokollet från den 8 april 1988, sid. 23. Därav blev intet, och det hopp som den extra debatten väckte hos sjukvårdspersonal och köande patienter om att något avgörande skulle hända sjönk sakta. Situationen har inte blivit bättre sedan 1987. Det har bara blivit tystare, i massmedia och i den politiska debatten. Vi är nog mättade med historier om tragedier för människor i operationsköer och om äldre som inte får någon vårdplats. Jag tycker t.o.m. att det nästan känns som om vi inte ens skulle reagera om vi så skulle få nya rapporter om åldersgränser inom vården. Det skulle behövas något alldeles extra för att massmedia skulle ta upp vården igen. Det är ju ofta massmedia som sätter frågorna på dagordningen. Vårdpersonalen känner en uppgivenhet, och det avspeglas i att människor som arbetar inom vården söker andra arbeten. Detta är inte enbart ett Stockholmsproblem, även om problemen av vissa skäl är störst i Stockholm. De tre fackliga organisationer som finns representerade inom vården skriver följande i ett gemensamt brev till samtliga riksdagspartier: Situationen i Stockholm är inte unik. Våra medlemmar har liknande upplevelser i andra storstäder och i snabbt ökande omfattning i andra delar av landet. Visst kan man kanske avfärda oss politiker som finns i det här huset genom att säga att vi bara utgår från Stockholms problem när vi talar om krisen och att det inte ser ut på samma sätt i andra delar av landet. Men det måste ju vara svårare att på samma sätt avfärda de tre stora fackliga organisationer som finns inom vården och som bekräftar att detta är ett problem som nu finns över hela landet. I det här brevet från de fackliga organisationerna tas också personalens arbetsmiljö upp. Den har försämrats under hela 80-talet i takt med minskande statsbidrag. Kommunsektorn har under 80-talet som bekant förlorat ungefär 21 96 av statsbidragen. Det motsvarar i många fall en kommunalskatt och landstingsskatt på 4—5 kr. Det är klart att det får effekter på vården. Det har fått effekter på arbetsmiljön. Och den försämrade arbetsmiljön har lett till att personal slutar. Då måste avdelningar stängas, och då blir det brist på vårdplatser, vilket förlänger köerna till vården. Där har vi en av förklaringarna till de långa operationsköerna. Det är inte bara operationssalarna som utgör en flaskhals, utan den verkliga flaskhalsen är ju vårdavdelningarna. På detta sätt försämras arbetsmiljön ytterligare, och därmed möjligheterna att rekrytera ny personal till vården. Vårdens stora problem är just nu personalrekryteringen. Men de har inte så att säga uppstått ur intet, utan problemen med personalrekryteringen har förorsakats av sjukvårdens resursbrist. Sjukvården måste helt enkelt få mer pengar, annars kommer sjukvården att bli 90-talets verkliga krisbransch. Vi vet att antalet äldre ökar. Vi vet att det blir 30 26 fler 75-åringar fram till år 2000. Och vi vet också att människor över 75 år behöver mer sjukvård än andra. I dag använder den grupp människor som är över 75 år 60 Yo av alla slutenvårdsresurser. Det här är inte något anmärkningsvärt, utan det är någonting som hör till själva livet. Vi blir friskare, och vi blir äldre, men behovet av sjukvård kommer att kvarstå och t.o.m., tror jag, att öka. När vi blir friskare och äldre får vi också ökade krav på livet — att det skall ha ett bättre innehåll. Den medicinska tekniken går framåt, och vi kan därigenom få ett bättre livsinnehåll. På det sättet kommer kraven på sjukvården att öka. I och med att vi har blivit friskare och äldre har inte sjukdomarna utplånats. Det som har hänt är att de sjukdomar som människor tidigare fick i 60-årsåldern får människor i dag i 70-årsåldern. Den medicinska tekniken har ännu inte kommit så långt att sjukdomarna har utplånats. Det enda som har skett är att sjukdomsdebuten har uppskjutits. Det är alltså helt klart att behovet av sjukvård kommer att öka framöver i och med att andelen äldre blir större. Jag undrar om socialdemokraterna har några idéer om varifrån pengarna till sjukvården skall tas, eller är det socialdemokraternas uppfattning att sjukvårdens ökande resursbehov skall tillgodoses genom rationaliseringar, ökad effektivitet och omorganisationer? Från vpk har vi under hela 80-talet hävdat att man måste finna nya vägar för att finansiera sjukvården. Vi tror inte att sjukvårdens nuvarande finansieringsmöjligheter kommer att räcka — att själv ta ut skatter i form av landstingsskatt, att plocka in pengar genom avgifter och taxor och genom att få statsbidrag. Vi tror att man måste hitta nya sätt för att finansiera sjukvården. Vi i vpk anser att dessa lösningar måste tas fram i samförstånd mellan vår dens fackliga organisationer, de politiska partierna och givetvis företrädare för Landstingsförbudet. Jag har ett förslag till Ingela Thalén. Börja med att bjuda in oss allihop till Hagaöverläggningar, gärna med en kopp kaffe. Då får vi se om det finns förutsättningar för oss att gå vidare i samtalen och bilda något slags sjukvårdens finansieringskriskommitté för att hitta långsiktiga lösningar på sjukvårdens problem och behovet av resurser. I mitt parti, vpk, har vi givetvis idéer om varifrån dessa nya pengar skall tas. Vi menar att det är helt nödvändigt att de företeelser i samhället som vi vet förorsakar sjukdom och ohälsa får betala mer av vad sjukvården kostar. Men även om vi har speciella idéer är vi beredda att sätta oss ned för att förutsättningslöst diskutera varifrån pengarna skall tas. Särskilt allvarliga är personalproblemen. Enligt de beräkningar som har gjorts måste det varje år fram till år 2000 tas fram 20 000 ytterligare människor till vårdsektorn. Då är även äldreomsorgen inräknad. 20 000 nya människor är så gott som hela nettotillskottet av arbetskraft varje år. I dag befinner sig personalrekryteringen inom vården i en ond cirkel. Som skäl mot att införa nödvändiga personalfrämjande åtgärder, exempelvis minskad helgtjänstgöring, anförs det så gott som alltid att det är omöjligt eftersom fler människor då måste anställas och att det redan är brist på personal. Så kan man inte hålla på längre. De försök som har gjorts med kortare arbetstider och minskad helgtjänstgöring har inneburit att personalomsättningen minskar och det blir lättare att få folk till vården. Minskad helgtjänstgöring kostar givetvis pengar. Men vi från vpk menar att staten måste gå in och ta ett ökat kostnadsansvar. I det betänkande som i dag ligger på riksdagens bord har vpk en reservation, i vilken vi förespråkar att staten skall skjuta till 2 miljarder kronor för att ingen som arbetar inom vården mot sin vilja skall behöva arbeta mer än var tredje helg. Målet är att ingen skall behöva arbeta mer än en helg i månaden. Fru talman! Avslutningsvis har jag några frågor till socialdemokraterna och Ingela Thalén. Jag vill veta vad som är regeringens besked till vården inför 90-talet. Kommer vården att kunna konkurrera med andra områden om arbetskraften om vården inte får ökade resurser? Anser regeringen att personalrekryteringen är sjukvårdshuvudmännens ensak, dvs. att staten inte har något ansvar för om vården kommer att fungera eller inte? Jag undrar också om regeringen är beredd att ta ett initiativ för att vi skall få en kriskommitté, som är sammansatt av de fackliga organisationerna, de politiska partierna och Landstingsförbundet, för att se över vårdens behov av finansiering inför 90-talet.

Fru talman! Det finns så mycket skaparkraft och energi hos varje människa. Vi tar inte vara på detta i den utsträckning som vi borde, varken från samhällets, skolans eller hemmens sida. Jag vill börja nerifrån, från de svagares sida, från barnens, de handikappades, de utslagnas, flyktingarnas och även pensionärernas — både de förtidspensionerades och ålderspensionärernas — sida. För varje årtionde, ja, för varje år har vi fått allt större och tydligare problem med ökande kostnader för sjukvård och socialvård. Kostnaderna har nu nått sådana höjder att de kan spränga grunden som vi har byggt vårt välfärdssamhälle på. Vi måste bryta denna onda cirkel, analysera orsakerna till problemen och göra ännu kraftfullare insatser från samhällets sida. Det görs mycket, men miljöpartiet anser att vi måste hejda oss och se om vi satsar rätt. Förebyggande och uppbyggande vård borde stå i eldskrift framför oss. Nödvändigt förebyggande arbete har försummats särskilt bland barn och ungdom. Bl.a. omstruktureringen i samhället och flyttlasspolitiken har bäddat för svåra sociala och psykiska problem. Utslagning, barnoch kvinnomisshandel och missbruk har ökat. Vi är på väg mot tvåtredjedelssamhället. Vi har fått en helt ny samhällsklass av socialt svaga och resignerade människor av vilka en relativt stor andel hotas att slås ut helt. Bland dessa ökar psykiska och fysiska sjukdomar. Värst utsatta är som vanligt barnen, som har svårt att bryta ”det sociala arvet”, ett uttryck som Gustav Jonsson från Skå myntade. Det måste emellertid brytas och nya grupper av barn och ungdomar förhindras att hamna i fel utvecklingsfil. Det finns pengar, kunskap och möjligheter i vårt samhälle att satsa på förebyggande barnoch ungdomsvård. Men nu spar man på barnen. Ett tydligt exempel är förhållandet skolböcker—reklam. Vi erhåller ca 40 kg reklam per år och hushåll med fin papperskvalitet och utformning, nytt, fräscht, ofta glättat papper och fina bilder. Barnen får ungefär två och ett halvt kilo skolböcker per år. Reklamen kostar enligt beräkningar det svenska samhället 34 miljarder per år, och det kostar ungefär 4 000 kr. per person och år. Och detta betalar vi också genom höjda priser på varorna. Det finns pengar. Se på skolor jämfört med konferenshotell och se på skolor jämfört med affärscentra! Det gäller självklart inte bara pengar, men pengar är en indikator på vad samhället prioriterar. ”Ett handikappanpassat samhälle” är rubriken på en motion som miljöpartiet har skrivit. Här innebär förebyggande vård så mycket. En del handikapp kan förhindras eller mildras genom miljöinsatser i naturen och insatser i förebyggande hälsovård hos föräldrarna. Dock har vi handikappade, och samhället måste handikappanpassas när det gäller vård, arbetsplatser, trafik och bostäder. Det behövs en helhetssyn, en djup insikt i fråga om den betydelse människosynen har för oss som planerar samhällsbygget. För miljöpartiet de gröna är alla människors lika värde en självklarhet. Men det krävs omtanke, planering, pengar och konsekventa handlingsprogram för att ge uttrycket ”människors lika värde” ett reellt innehåll. Det gäller bl.a. rätten att själv välja vårdare, det gäller trottoarkanter, rätten till eget boende i någon form, att ge ett värdigt liv även åt de allra svårast handikappade, och det gäller arbete åt alla som kan ha ett arbete på heleller deltid. Det gäller transporter, hjälpmedel och stöd åt dem med ”osynligt” handikapp. En annan grupp som det gäller är våra pensionärer, som lever under så olika villkor. Vi har ett grundskydd, men räcker det? De flesta gamla är aktiva de närmaste åren efter pensioneringen, och en del långt uppe i åren. Miljöpartiets syn på gamla är att även här skall friskvård och förebyggande vård vara den stora satsningen. Det kan ges både i grupp och individuellt. Sjukgymnastik t.ex. kan ske både individuellt och i grupp. Vi vill ha kvar alla former av vård och boende för äldre som inte helt klarar sig själva. Vi vill ha långvård, servicehus, ålderdomshem, gruppboende och möjlighet att bo kvar i hemmet med hjälp av hemtjänsten. Detsamma gäller dem som flyttas ut från våra mentalsjukhus. Där behövs ett helt knippe av insatser. Men det måste ske individuellt. Den som behöver akutvård skall få det. Den som kräver långvård skall få det osv. Men mycket allvarligt är att så många gamla vars akuta sjukdomsskede är över fortfarande ligger kvar på våra lasarett, där de kostar mycket, där de inte mår bra, inte har det socialt bra och inte har sina saker omkring sig. De bör snabbt slussas ut till lämplig vårdform som även passar socialt och mänskligt. När man inför åldringsökningen byggt ut olika alternativ, som i och för sig är bra och nödvändiga, skulle man inte ha lagt ner ålderdomshemmen utan behållit dem som mellanvårdsform. De som ej lagts ner får förhoppningsvis vara kvar. Rehabilitering av arbetsskadade, förtidspensionärer och av dem som kommit ut från mentalsjukhus samt av f.d. missbrukare är också oerhört viktig. När det gäller boende har vi i miljöpartiet ytterligare ett förslag som jag tänkte nämna, för det är ganska intressant, och det är ett barnkooperativt föräldrahem. Vi menar att vuxna barn skall kunna ställa upp för sina gamla, dvs. en verksamhet ungefär motsvarande den i ett föräldrakooperativt barndaghem. Det skall man göra gratis. Jag tror att det kan finnas utrymme på mindre orter för ett eller två sådana, i Stockholm kanske för fler. Många vill faktiskt ställa upp för sina äldre men de orkar inte ha dessa hemma. De kan ställa upp en helg, en eftermiddag, eventuellt en natt och stödja och hjälpa andra i samma kooperativ. Vidare vill vi ha anhörigvård, som Anita Stenberg nämnde. Det skall berättiga till samma lön som inom hemtjänsten. Det innebär bara att de gamla och handikappade får välja sina vårdare. Den sista grupp som jag nämnde i början var de utslagna. I måndags var det en artikel i Dagens Nyheter vars överskrift lydde: ”Hårdare tag mot samhällets olycksbarn”. Det var ett program på TV i går kväll: ”Basta! Nu får det vara nog! — Om Emilien i norra Italien”, där Vincenzo Muccioli har startat ett kooperativ för missbrukare och utslagna. Vi är alldeles för likgiltiga mot våra utslagna. Det sägs i undersökningar att likgiltighet är det värsta för människor. Om man skäller på någon reagerar man, men om man ger kärlek är det naturligtvis det bästa. Men likgiltighet är farlig. Vi har i vår alkoholoch narkotikamotion kommit med en del goda förslag till åtgärder för att förhindra utslagning och rehabilitera de redan drabbade. När de gäller de utslagna anser vi att alla har rätt att bo och sova i egen säng, även om de inte förmår vara nyktra. Vi anser att det hör till de mänskliga rättigheterna att få sova i en egen säng, ha tillgång till dusch och eventuellt frukost, även om man inte förmår vara nykter. För att hjälpa dessa missbrukare till ett värdigare liv kan kommunerna förslagsvis upplåta ett hus, där dessa grava missbrukare — under viss uppsikt — erbjuds någon form av eget boende. Många skulle klara sitt helt på egen hand, medan andra skulle behöva hjälp med enklare hemtjänstsysslor. Det är svårt att anpassa dem i vanligt boende för grannarnas skull. Höjning av den gamla 7-kronan, som nämndes i början av debatten — det är inte längre 7 kr. — motsätter sig miljöpartiet absolut. Vilka betalar den över huvud taget i dag? Många har företagshälsovård och t.o.m. fria mediciner. Jo, det är de lägsta samhällsskikten, de ekonomiskt mindre stabila, som betalar sin sjukvård med den gamla sjukronan. Det är hemmafruar, pensionärer och låginkomsttagare. Det är sådana som fortfarande betalar. Höj inte här! Man säger att det är en överkonsumtion av sjukvård, men till följd av en höjning skulle kanske de som har det största behovet av sjukvård inte ha råd att gå till läkare. För att få människor till vården är sex timmars arbetsdag en nödvändighet. Det allra dyraste i vården är ju den omfattande rekryteringen på grund av den stora genomströmningen. Varje nyanställd kostar i introduktionsavgifter, och arbetsskadorna är nästan störst bland vårdpersonalen. Hade vi sex timmars arbetsdag skulle antalet arbetsskador minska väldigt mycket. Man ser kanske inte förrän om 10-15 år att en arbetstidsförkortning är en lönsam investering. Det kostar alltså mycket i initialskedet, men vi får tillbaka mycket i form av pengar och välbefinnande. Det har tidigare i dag talats om skattereformen. Jag anser att det måste vara svårt för de två partier som står bakom den att försvara skattereformen även när det gäller sjukoch hälsovård. Tack för ordet!

Fru talman! Är vi mätta på larmrapporter? frågade Margö Ingvardsson i sitt inlägg. Man skulle kanske kunna fråga: Mår vårdapparaten — om man får använda det uttrycket — dåligt? Det finns naturligtvis stora risker för att vi i debatter talar förbi varandra och att olika larmoch varningssignaler blandas med varandra och att styrkan i ljudet i varningssignalerna inte alltid stämmer överens med farans tyngd. Den risken tror jag blir större om vi i debatterna blir mycket ensidiga och inte tillräckligt nyanserade. Det finns problem i dag av olika slag, men det finns också väl fungerande organisationer och funktioner. Det händer också oerhört mycket positivt för individer och grupper. Många anställda på alla nivåer har stimulerande och bra arbetsuppgifter, där det finns utveckling och utrymme för självständighet och kreativitet. Jag tycker inte att vi skall tona ned betydelsen av att också i en viktig debatt om socialpolitik och hälsooch sjukvård lyfta fram att de människor som skall arbeta inom vården kanske med jämna mellanrum behöver höra att det som de gör och får göra är någonting mycket viktigt. Flera av dagens talare har varit inne på målet för hälsooch sjukvården: en god hälsa och en god vård. Enligt min uppfattning bör det också vara lika villkor för alla, oavsett ålder, kön, sociala förhållanden samt inkomstoch bostadsort. Sett från olika utgångspunkter har hälsoläget också förbättrats. Många människor kan njuta av ett längre liv och en bättre livskvalitet, bl.a. tack vare hälsooch sjukvårdens insatser. Jag anser att det måste göras upp en strategi för att man skall kunna uppnå en god hälsa bland befolkningen. Det är viktigt att vi också kan ta ansvar för att en sådan strategi får genomföras. Inledningsvis vill jag ge några exempel på insatser som regeringen har gjort för att bidra till att lösa problem inom hälsooch sjukvården, insatser som får betydelse för den framtida strukturen inom hälsooch sjukvården. Det årliga bidrag på 140 milj.kr. som har satts av från den 1 juli 1987 och som anvisades för att sjukvårdshuvudmännen skulle kunna minska köproblemen när det gäller operationer vid gråstarr, höftledsbesvär och kranskärlssjukdomar är ett sådant exempel. Vidare kan jag nämna de 50 milj.kr. som har avsatts till sjukvårdshuvudmännen fr.o.m. årets Dagmaröverenskommelse för genomförande av ett förändringsarbete, bl.a. i syfte att få fram goda exempel på förändringar. Medlen, som fördelas efter ansökan från sjukvårdshuvudmännen, skall användas för just försöksoch utvecklingsarbete för att skapa en bättre tillgänglighet och en ökning av produktiviteten. På detta sätt bör också köerna och andelen s.k. klinikfärdiga patienter kunna minska. En nationell strategi för folkhälsoarbetet kommer att påbörjas under det här året. Förra året beslutade regeringen att utreda service, stöd och vård till psykiskt störda. Samtidigt skulle situationen inom psykiatrin undersökas. En utvärdering av effekten av ändringen från slutna till öppna vårdformer under 80-talet skulle också göras. Utredningen kommer att föreslå olika åtgärder för att det skall bli en bättre och effektivare service och vård för de psykiskt störda. Det som nämnts är bara några exempel. Trots betydande framsteg och trots att hälsooch sjukvården har fler anställda per invånare än någonsin, förekommer det kritik mot vården. Denna kritik riktar sig kanske inte i första hand mot den medicinska behandlingen utan mot brister i service och tillgänglighet. Vi vill inte att människor skall skickas hem i förtid på grund av platsbrist eller att patienter tvingas till långvarig sjukskrivning på grund av operationsköer. Detta är oacceptabelt både från mänskliga och från samhällsekonomiska utgångspunkter. Därför är det i högsta grad angeläget att hälsooch sjukvården fortsätter att utvecklas och förnyas. Sjukvårdshuvudmännen ansvarar för planering och organisation, drift och uppföljning av verksamheten. De har också det dominerande finansieringsansvaret och svarar för mellan 75 och 80 90 av kostnaderna. Staten lägger fast mål och övergripande riktlinjer och bidrar därutöver, som jag nämnde, till lösningar av aktuella problem i samband med att de ekonomiska uppgörelserna träffas. Det motsvarar ungefär 18 90 av kostnaderna. Man kan därför säga att ansvaret för förnyelsearbetet är delat. Hälsooch sjukvården är en fundamental byggsten i den svenska välfärdspolitiken, och den skall även i fortsättningen stå under demokratisk kontroll och i huvudsak finansieras med allmänna medel och drivas i offentlig regi. Samtidigt står det alldeles klart att den privata vården utgör ett viktigt komplement till den offentliga vården. Som jag nämnde vilar huvudansvaret för genomförandet av många av de åtgärder som krävs på sjukvårdens huvudmän, landstingen. Landstingen och många kliniker har också vidtagit åtgärder för att förbättra servicen och tillgängligheten. Tidigare har man ingående diskuterat de olika köerna, och jag skall inte gå djupare in i den diskussionen, Jag kan bara konstatera att man i dag när det gäller kranskärlsoperationer har en operationskö på 850 personer — flaskhalsarna ligger på röntgensidan, Vi har minskat köerna när det gäller höftledsoperationer och gråstarrsoperationer, men detta är inte tillräckligt. Det finns tillräckligt många köande för att denna fråga återigen måste tas upp vid de överläggningar som skall föras vid Dagmarförhandlingarna nu under våren. I budgetpropositionen anges vilka förväntningar regeringen har på hälsooch sjukvården. Där sägs bl.a. att förnyelsearbetet måste inriktas på att ge patienterna bättre tillgänglighet och utökade möjligheter att välja var de vill bli behandlade. Där framhålls också behovet av mål och resultatstyrning med krav på uppföljning och utvärdering, liksom behovet av decentralisering av ansvar och befogenheter. Kraven på hälsooch sjukvården har ökat. En förklaring är den medicinska utvecklingen. Denna skapar både möjligheter och nya förväntningar. Ett exempel är gråstarrsoperationerna. Också i framtiden kommer den här utvecklingen att ge upphov till mera krav på en del områden, men den kan också ge säkrare och billigare vård på andra områden. En annan förklaring är det som har nämnts i debatten tidigare, bl.a. av Margö Ingvardsson, nämligen de ökande kraven från det ökande antalet äldre. En allt större andel av antalet vårddagar och vårdtillfällen gäller patienter långt upp i åldrarna. I debatten har förts fram krav på rätt till vård efter fritt val och att hälsooch sjukvårdslagen skall ändras så att det framgår av den att patienten skall få välja fritt i sjukvården. Landstingsförbundet har rekommenderat sina medlemmar att patienterna skall få välja. Några av landstingen har redan fattat beslut om att patienterna fritt skall få välja vårdgivare, andra har tagit ställning för att man skall få välja inom resp. landsting. I Landstingsförbundets strukturutredning tas de här frågorna upp tillsammans med olika förslag, vilka också förekommit i debatten i dag, som gäller olika typer av finansieringsmodeller. I Landstingsförbundets strukturutredning deltar både socialdepartementet och socialstyrelsen. Jag förutsätter att diskussionerna i denna strukturutredning leder fram till olika förslag. Förhoppningsvis leder den fram till konkreta förslag till förändringar som minskar köer till och efterfrågan på vården samt förbättrar tillgängligheten och ger patienterna den vård de behöver när de behöver den. I den sjukvårdspolitiska debatten har det också förts fram krav på väsentligt utökade resurser till hälsooch sjukvården. Det gäller inte minst den specialiserade länsoch regionsjukvården. Önskemål om utökade resurser för hälsooch sjukvård måste också, mot bakgrund av arbetsmarknadssituationen och samhällsekonomin, mötas med krav på att nuvarande resurser tas till vara så effektivt som möjligt. Den ekonomiska diskussionen har accentuerats under början av det här året. I årets budgetproposition efterlyste min företrädare ett nytt tänkande vad gäller hälsooch sjukvårdens struktur. Därför tycker jag att det är glädjande att se att några av sjukvårdshuvudmännen har presenterat förslag till ändringar av hälsooch sjukvårdens organisation inom de egna områdena. I de här förslagen försöker man ändra styrsystemen så att resurser mobiliseras för den vård som människor frågar efter. Man ser ut att ha kommit längst med detta arbete i Kopparbergs län. Men också de idéskisser som sjukvårdshuvudmännen i Västsverige har presenterat har en likartad inriktning. I dessa idéskisser vill man renodla politikernas roll som företrädare för medborgarna i det egna området. Samtidigt ges styrelsen av vårdens driftenheter en proportionell inriktning. Avsikten är att primärvården skall utgöra basen i hälsooch sjukvårdsorganisationen och ha ett huvudansvar för befolkningens hälsotillstånd. Detta arbete syftar till att ge patienterna vårdpersonalens stöd i den primära sjukvården, i de fall patienterna är i behov av detta för vård och behandling inom länsoch regionsjukvården. Det är nog inte bara jag som med intresse kommer att följa utvecklingen av hälsooch sjukvården i Kopparbergs län och i Västsverige, utan den diskussionen kommer också att tas upp i Landstingsförbundets strukturutredning. Som har nämnts av flera deltagare i debatten är personalen den viktigaste resursen i hälsooch sjukvården. 400 000 personer arbetar inom hälsooch sjukvården. Samtidigt vet vi att hälsooch sjukvården inte alltid är ett föredöme när det gäller god arbetsmiljö. Bl.a. har detta redovisats i arbetsmiljökommissionens rapport. Det krävs en betydligt bättre arbetsmiljö, men också bättre arbetsorganisation, utbildning och kompetensutveckling samt andra personalåtgärder, som gör att personalen kan bli den resurs i vården som den vill vara. Låt mig här passa på att ta upp ytterligare några av de frågor som har berörts i debatten tidigare i dag. Först skall jag beröra den punkt i budgeten som rör rättsläkarverksamheten. Jämfört med budgetpropositionen från förra året har budgetbasen för rättsläkarstationerna under det här året ökats med närmare 5 milj.kr. Grunden härför är dels regeringens medgivande av ett överskridande för 1988/89 på ca 2,5 milj.kr., dels riksdagens beslut om en lika stor utökning därutöver. Men regeringen har också agerat för att minska arbetsbelastningen på rättsläkarstationerna genom att det vid dödsfall utanför sjukhus, där brott inte misstänks, inte längre skall vara en uppgift för polisen och rättsläkaren att utfärda dödsbevis. De s.k. enklare dödsfallsundersökningarna utgör ungefär hälften av rättsläkarstationernas obduktioner, dvs. ungefär 6 000—-7 000. Det har inte varit möjligt tidigare att föranstalta om klinisk obduktion. Regeringen ändrade, för att skapa denna förutsättning för utredning i sjukvårdens regi, i höstas allmänna läkarinstruktionen så att det numera är möjligt att föranstalta om klinisk obduktion när så är motiverat,oavsett var dödsfallet inträffat. Vidare har vi i den s.k. Dagmaruppgörelsen med sjukvårdshuvudmännen för 1990 kommit överens om att de från den 1 januari skall svara för utredning av alla dödsfall i hemmen och på äldrevårdsinstitutioner där anledning att misstänka brott inte föreligger. Det kommer naturligtvis att ta en viss tid innan denna nyordning får ordentligt praktiskt genomslag när det gäller de ändrade formella reglerna och huvudmännens ökade åtaganden. Socialstyrelsen, rikspolisen och Landstingsförbundet arbetar nu aktivt med att få ut informationen om vad det är som gäller fr.o.m. årsskiftet. Det ligger i vårdens och polisens intresse, men också de anhörigas intresse, att man skall undvika att blanda in polisen när det inte är sakligt motiverat. En försiktig bedömning är att ungefär hälften av de s.k. enkla dödsfallsundersökningarna kommer att kunna ske inom ramen för landstingets resurser. Det betyder ungefär 3 000—4 000 färre sådana för rättsläkarstationerna. Får jag också ta upp den fråga som Rosa Östh var inne på, nämligen om rehabiliteringsverksamheten. Frågan om rehabilitering och möjligheten att bekosta rehabilitering kommer att behandlas i morgon i anslutning till socialförsäkringsutskottets betänkande. Där kommer man att beröra den s.k. arbetslivsfonden m.m. Får jag här bara säga att det är min förhoppning att de resurser som ställs till förfogande genom ändringarna i socialförsäkringssystemet och genom att arbetslivsfonden inrättas skall leda till att olika rehabiliteringsverksamheter runt om i landet byggs upp. Jag har på olika sätt informerats om att så är fallet. Jag tycker att det finns en hel del i den verksamheten som är utomordentligt intressant. Under hela 80-talet har en real resursökning på ca 2 70 i genomsnitt per år tillförts sjukvårdsverksamheten. Även personalvolymen har ökat varje år, och all personal har inte tillförts administrationen, utan också vårdpersonalen har ökat varje år. Äldrereformen avser definitivt att ta hand om problemet med just klinikfärdiga äldre patienter. Jag vill poängtera att det beträffande effektiviteten inom sjukvården är mycket stora skillnader mellan de olika sjukvårdsområdena. Kostnaderna växlar mellan 8 000 och 12 000 kr. i landets 26 sjukvårdsområden. Den redovisningen tycker jag är en intäkt för att det finns skäl att mycket aktivt fortsätta förnyelsearbetet och att ta till sig de positiva exempel på förbättringar som genomförs inom en rad kliniker runt om i landet. Jag skall också ta upp en punkt som handlar om EG. Jag ser att Gudrun Schyman finns i sin bänk. Gudrun Schyman ställde frågan och bad mig svara på vad det finns för risker med EG-harmoniseringen inom hälsooch sjukvårdens område. På läkemedelsområdet finns det, såvitt vi kan bedöma, inga påtagliga hinder. Inom cancerområdet pågår förhandlingar för att Sverige skall kunna vara med i EG:s arbete mot cancer. Det är ett mycket viktigt och väsentligt arbete, och riksdagen har också anvisat medel för detta.När det gäller socialförsäkringsområdet kan vi i dag se att det behövs fortsatt utredning på ett par områden som rör pensioner. I budgetpropositionen framhåller regeringen också att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för en samordning av samhällets insatser för vård och rehabilitering, liksom goda förutsättningar för effektivitet inom vårdoch socialförsäkringssektorn som resulterar i en god samhällsekonomi. Jag kommer därför att pröva hur socialförsäkringsmedlen skall kunna integreras i styrningen av hälsooch sjukvården. Men en sådan reform av hälsooch sjukvården får naturligtvis inte innebära att de grupper i samhället som har störst behov av vår omsorg sätts på undantag. Det måste finnas en garanti för att alla får samma tillgång till hälsooch sjukvård. Jag tycker att det är självklart att människors behov skall vara styrande för utvecklingen av hälsooch sjukvården, när det gäller såväl organisation och ekonomi som teknik.

Fru talman! Styrkan i larmet stämmer inte överens med de faktiska förhållandena i vården, sade socialministern apropå mina påståenden att det nu är ganska tyst i massmedia och i den politiska debatten om krisen i sjukvården. Jag är överens med socialministern om den bedömningen — det är inte alltid så att besvären är störst där det larmas högst. Jag tycker att det visar sig att den bedömningen är riktig när man tittar på utvecklingen av kranskärlsoperationerna. På det området har man bäst lyckats minska operationsköerna. Jag är inte säker på att det var det område som bäst behövde pengarna för att minska operationsköerna. Tvärtom tror jag att det är ett område som klarar sig ganska bra ändå. Det beror på att den gruppen patienter är en ganska stark patientgrupp. Den består främst av medelålders män. Och det är ett intressant område där man enligt min mening inte behöver stimulera dem som sysslar med verksamheten att komma fram till nya rön och operationsmetoder. Det ser annorlunda ut inom andra områden, exempelvis när det gäller höftledsoperationer. Där är patientgruppen en annan, nämligen övervägande äldre människor, och en majoritet är äldre kvinnor. Jobbet är oftast slentrianmässigt och inte så glamoröst. Jag tror att man där behöver större stimulanser för att få ned operationsköerna. Ingela Thalén och jag har olika meningar om detta. Vi har tidigare diskuterat om man inte borde utvärdera användningen av de pengar som staten har satsat på att minska operationsköerna. Jag vidhåller att sådana medel fortfarande behövs, men Ingela Thalén är av annan mening, och det tycker jag är synd. Sedan sade Ingela Thalén att sjukvårdspersonalen mer behöver få höra att man gör ett bra jobb, behöver få mer beröm. Det kan jag också hålla med om. Men jag tror inte att det längre räcker med att vi från kammarens talarstol uttalar berömmande ord. Sjukvården behöver faktiskt ökade resurser. Man kommer ingen vart med att bara uttala orden. Personalen behöver bevis på vår uppskattning, t.ex. genom bättre möjligheter att vidareutbilda sig. Det bevis som först och främst behövs är bättre arbetstider. Det stämmer dåligt överens med att vi uppskattar de sjukvårdsanställdas arbete, om vi samtidigt anser att de kan jobba varannan helg. Är Ingela Thalén beredd att medverka till att ändra de förhållandena?

Fru talman! Jag delar socialministerns uppfattning att övertoner i debatten inte för utvecklingen framåt. Jag har också försökt att undvika övertoner. Mitt anförande var, menar jag, inte ensidigt. Regeringen har under mycket lång tid haft en tendens att inte vilja se existerande problem. Man har i stället beskrivit det mesta som bekymmersfritt. Det har då blivit fråga om brandkårsutryckningar, som inte varit särskilt gynnsamma för de verksamheter och företeelser som varit aktuella. Jag hade inte väntat mig att Ingela Thalén direkt skulle ta upp äldreomsorgen — hon har tidigare mycket tydligt markerat att hon inte är beredd att överskrida gränsen för sitt ansvarsområde inom departementet. Men det går ju knappast att skilja ut äldrevården och äldreomsorgen från hälsooch sjukvården i stort. Det tror jag att Ingela Thalén mycket väl inser. Bo Holmberg var tidigare i debatten inne på det. Han underströk mycket kraftigt att det är viktigt att man inte gör situationen i Stockholm riksledande. Men det är just vad man håller på att göra när det gäller planeringen för den kommande äldreomsorgen. Det är faktiskt i all välmening som jag vill uppmana regeringen att ta hänsyn till att situationen ser olika ut på olika håll i landet. Det finns utan tvivel stora problem, och det finns små problem. Om man genomför en reform som den som är förutskickad att genomföras nu under våren är det angeläget att man inte skapar problem där de inte finns och att man inte förstorar problemen där de tidigare varit relativt små. Jag hade väntat mig att socialministern skulle beröra IPM:s verksamhet. Jag utgår från att socialministern i sitt tidigare arbete som arbetsmarknadsminister kom i kontakt med problemen på arbetsmiljöområdet, inte minst för kvinnorna. Det är de arbetsmiljöproblem som IPM sysslar med som det är svårast att komma till rätta med för kvinnorna inom vården. Därför undrar jag om det inte hade varit befogat att ge IPM de fattiga 500 000 kronor som det faktiskt handlar om i sammanhanget.

Fru talman! Socialministern sade från kammarens talarstol för en liten stund sedan att god vård skall ges till alla på lika villkor. Det tror jag är en målsättning som vi alla har, men så är det ju inte i dag. För några veckor sedan kunde man i en artikel i tidningen Expressen läsa om Åke Karlsson i Mullsjö i Västergötland, som fick vänta i åtta månader på att bli behandlad mot grön starr. Han konstaterar där att det inte längre blir mycket läsning och att han snubblar i trappan ibland. När han äntligen fick tid hos läkaren var det för sent. Om han hade fått vård tidigare hade synen förmodligen gått att rädda. Vid det tillfället sattes laserbehandling in. Man konstaterade då att det inte hjälpte. Det är tråkigt, säger läkaren. Grön starr kan botas om den behandlas i tid. I ett brev beskriver Åke Karlsson sina nio månaders väntan. I svaret säger chefen för ögonkliniken: Precis så här illa är det. Det värsta är att förhållandena bara blir värre och värre. Det är ett uttalande som enligt min mening går stick i stäv med vad socialdemokraterna säger. Enbart i Skaraborgs län väntar 6 000 ögonpatienter på behandling. Exemplet Åke Karlsson är ingalunda unikt. Tvärtom — det är en del av svensk sjukvårds vardag av i dag. Låt mig få fråga: Vad tänker socialdemokraterna göra åt detta? Jag ställde i mitt anförande tre frågor till socialministern, bl.a. om ett förslag till ett nytt finansieringssystem, som i dag fungerar alldeles utmärkt i en rad andra länder. Jag har inte fått något svar på det. Men det finns ju möjlighet att återkomma i en senare replik. Så några ord om rättsläkarstationerna. Det är ju uppenbarligen så att de uppgifter som framkom i budgetpropositionen icke var i sak riktiga. Där talades det om en minskning av antalet undersökningar med mellan 3 000 och 4 000 per år. I dag kan vi konstatera att så ingalunda är fallet. Prognoserna tyder i dag, enligt socialstyrelsen, på en minskning i år med 300-400 enkla dödsorsaksundersökningar. Det kommer förmodligen att ta upp till fem år innan man når upp till det antal som anges i budgetpropositionen. Detta nämndes inte tidigare. Vi litade på uppgifterna då. De stämde tyvärr inte, och därför kommer vi i dag i voteringen att ansluta oss till reservationen 12, som är fogad till betänkandet.

Fru talman! När det gäller Dagmaröverenskommelsen, som Ingela Thalén talade om, har vi tagit ställning i socialförsäkringsutskottet, och i stort stöder miljöpartiet Dagmarsystemet i dag. Vi tror inte att någon privatisering i och för sig löser problemet med sjukvården. Det som behöver åtgärdas kan lika väl åtgärdas inom det system vi har i dag. Nytänkande behövs däremot. Det är helt klart. Men om man kommer in på dalamodellen finner man bra delar i den. Att primärvårdsläkarna skall ta vård om patienterna i första hand tycker vi är bra. Men att de i stort sett skall ha betalningsansvaret är vi tveksamma till. Vi tror inte på att läkarna tar ett bättre ansvar för patienterna om de utöver sitt läkaransvar också har delar av det ekonomiska ansvaret. Jag tycker att det är att värdera pengar för högt och att underkänna läkarnas roll som läkare. Konkurrens har blivit det slagord som i dag gäller i alla lägen. Det är som om konkurrensen kunde lösa alla problem. Jag tror inte alls på att det är på det sättet. Så till frågan om färdigvårdade patienter. Enligt en uppgift som jag har fått ligger 25 26 av patienterna som är färdigvårdade på akutplatser. Om det verkligen är så många som 25 96 vore det ju bättre att göra om var fjärde avdelning till lättvårdsavdelning, för där är det ju en billigare vård och en mer anpassad vård. Det är inte något förslag. Det bästa är naturligtvis att slussa ut dem till andra vårdformer. På något sätt måste detta ske för att minska köerna. Kanske skulle det vara den viktigaste minskningen av köerna om man kunde klara den biten. Vad säger socialminister Thalén om detta förslag?

Fru talman! Några ord om rättsläkarna. Förenklingen beräknas ju utgöra ungefär 3 70 av rättsläkarnas arbetsbörda. I dag har de ca 198-200 26 arbetsbörda. Då tycker jag att man skulle vara klar över att man inte skall dra bort resurserna. Det här skulle i stället medföra en lättnad av arbetsbördan. Man skall över huvud taget inte dra bort resurser innan man är klar över att förändringar är i hamn. Avvecklingen av mentalsjukhusen, nedläggningen av ålderdomshem, överförandet av LVU och LVM-hem till annan huvudman är åtgärder som alla har lett till resursoch köproblem. Det är de enskilda människorna och personalen som kommer i kläm i den här förändringen. Detta leder också till köer in i och ut ur vården. Vi kan räkna med upp till en och en halv miljard för höga boendekostnader i akutsjukvården för senildementa. Jag fick inte något svar på frågan om hälsooch sjukvården i krig. Det hoppas jag få i nästa replik. Hälsostrategi trodde jag faktiskt att vi hade sedan vi fick hälsooch sjukvårdslagen 1982. 1984 anslöt vi oss till Europaregionens hälsostrategi. 1985 behandlades HS90 här i riksdagen. Problemet som jag ser det är att gå från ord till handling. Här har handlandet hejdats av att man har skapat olika grupper som först skall säga sitt, och man har utrett m.m. Detta har lett till en brist på signaler från regeringskansliet, vilket bidragit till att vi inte har kommit i gång på samma sätt som en rad andra länder. Jag tycker att tobaksoch alkoholområdet är ett typiskt exempel på det. Sedan har det talats om behovsanpassad hälsooch sjukvård. Det är oerhört viktigt. Det som då har brustit är att vi inte har frågat människor som behöver hälsooch sjukvård vad det är de behöver. Vi har tyckt så väldigt mycket åt andra och så har vi tyckt fel. Vi måste lyssna bättre på dem som det verkligen gäller.

Fru talman! Jag skall väldigt kort beröra rättsläkarverksamheten. Förra året, Ingela Thalén, var hela socialutskottet ute på rättsläkarstationen i Solna. Där fick vi på ett mycket handgripligt sätt reda på hur situationen egentligen var; hur verkligheten såg ut till skillnad från den beskrivning vi hade fått från socialdepartementet och som då utgjorde underlag för budgetpropositionen. Det inträngandet i verkligheten fick som effekt att vi gemensamt i utskottet förstod att det behövdes göras någonting här. Det behövdes mer pengar, och så blev också resultatet. Inför budgetbehandlingen i år har vi fått samma rapporter från samma personer. De personer vi mötte där ute var djupt engagerade i sitt arbete. Det var människor som gick på knäna i en orimlig arbetssituation. Vi har ingen anledning att tro att det de säger i dag har mindre verklighetsanknytning än det de sade då. Därför har vi också nu, vilket är tur, en majoritet i kammaren för att de skall få de pengar de behöver. Men jag förstår inte varför socialdemokraterna, som värnar så mycket om att man skall lyssna på dem det berör, i det här fallet inte kan ta åt sig att verkligheten ser annorlunda ut än den socialdemokratiska politiska karta som budgetpropositionen bygger på. Jag är glad att Ingela Thalén tog upp frågan om EG. Jag fick besked vad gäller läkemedel och cancer. Jag fick besked om att det på socialförsäkringsområdet fortfarande finns frågetecken. Jag skulle naturligtvis väldigt gärna vilja veta vilka de är och vad det är för frågeställningar som man överväger i departementet. Men min största oro ligger inte på det rent sakpolitiska området utan min största oro ligger på det ekonomiska planet. Vad händer när Sverige harmoniserar sin skattepolitik till EG:s regler? Vad händer med möjligheten för oss att bedriva den skattefinansierade välfärdspolitik som vi i dag bedriver? Det har oroat mig väldigt mycket att det i hela EG-byråkratin inte finns en enda arbetsgrupp som sysslar med just EG-harmoniseringens konsekvenser för socialpolitiken. Jag har frågat Anita Gradin, och jag kan fråga Ingela Thalén nu också, varför det inte finns någon sådan arbetsgrupp. Det kommer självklart att få effekter på vår möjlighet att bedriva den socialpolitik vi nu bedriver, eftersom det ser helt annorlunda ut inom EG-länderna. Det här är frågor som man borde studera. Man borde framför allt studera exemplet Danmark, tycker jag, eftersom man där har, eller har haft, en ganska likartad skattefinansierad välfärdspolitik. Där har det alltså inneburit stora nedskärningar. Där finns ett stort missnöje och en stor opposition just när det gäller konsekvenserna för socialpolitiken. Jag skulle vilja veta om Ingela Thalén har tagit till sig någonting av de erfarenhe terna eller om hon är beredd att tillsätta en arbetsgrupp som tittar på konsekvenserna för just socialpolitiken.

Fru talman! När det gäller vartredjehelgsarbete vill jag säga till Margö Ingvardsson att det pågår en utveckling inom samtliga landsting, där man undan för undan går över från varannanhelgsarbete till vartredjehelgsarbete. Jag kan hålla med om att den förändringen naturligtvis skulle skyndas på, om man förde till mera pengar, men enligt min uppfattning är detta en fråga om prioriteringar som måste göras inom landstingen och som måste skötas i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare inom landstingsvärlden. Rosa Östh påstår att regeringen beskriver det mesta som bekymmersfritt, men det gör vi ju inte. Hela arbetet går ut på att försöka hitta en balans mellan det som är mindre besvärande och det som är rejäla problem. Att i alla lägen lyfta upp debatten till att gälla en kris kan leda till det som jag tycker att Margö Ingvardsson helt rätt var inne på, nämligen att larmen till slut gör oss mer eller mindre döva för det som egentligen är de stora problemen. Den oron tycker jag att vi samtliga skall dela. Arbetsmiljöarbetet var Rosa Östh inne på. Det är oerhört viktigt att man i arbetet inom sjukvården får mera omväxling. Jag skall erkänna att jag ser med stort bekymmer på den utveckling av ensidigheten som har försiggått under de senaste 10-15 åren när det gäller arbetsfördelningen mellan olika grupper inom sjukvården. Jag tänker framför allt på dem som arbetar med städning, på dem som är vårdbiträden, undersköterskor, terapeuter m.fl. Ensidigheten inom vart och ett av dessa områden bekymrar en del. Jag tror att man i debatten mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer blir tvingad att ta upp det faktum att det är nödvändigt att bredda innehållet i arbetet för de anställda inom vården, precis som man är på väg att bredda innehållet för de anställda inom den kommunala sektorn. Per Stenmarck tog upp ett exempel inom Skaraborgs län som gällde ögonoperationer. Låt mig bara nämna att med anledning av den rapporten och en del andra har regeringen beslutat att be socialstyrelsen att särskilt granska de fallen när det gäller just detta län. Jag tror faktiskt, Per Stenmarck, att jag sade i min inledning att de frågor som rör finansieringsalternativ, bl.a. allmän sjukvårdsförsäkring, som Per Stenmarck berörde, behandlas i landstingens strukturutredning. Låt mig också säga att det väl inte är så där alldeles kristallklart vad moderaterna egentligen menar. Rapporterna från Västtyskland visar på att det inte bara är kostnadsutvecklingen som oroar västtyskarna utan också hur fördelningen av sjukvård har skett mellan de vårdbehövande i de tyska staterna. Så vill jag säga något om rättsläkarverksamheten. Regeringen har ändrat i instruktionen, och det är alldeles riktigt att den förändringen har skett först nu under våren. Det betyder att det blir en viss övergångsperiod innan man under 1990/91 når fram till att det i 3 000 å 4 000 fall skall vara möjligt att införa enklare rutiner. Men budgeten avser ju faktiskt hela 1990 och 1991. Gudrun Schyman var inne på frågan om på vilket sätt vår skattepolitik och skattereformen påverkar socialpolitiken. I viss mån har de frågorna varit uppe till bedömning när man har tittat på t.ex. hur pensionssystemet ser ut. Det är ett av de områden där det har gjorts en fördjupad analys, som visar att vårt folkpensionssystem inte alls kommer att stå sig om det skall ske en fullständig EG-harmonisering. Som svar på frågan om jag skall titta närmare på socialpolitiken och finansieringen av den vill jag säga att det är min avsikt att göra så.

Fru talman! Jag är inte överens med socialministern om att frågan om personalens helgtjänstgöring löses bäst ute i landstingen och att vi som rikspolitiker bara skall sitta och vänta och se vad som händer. Jag menar att staten måste gå in och ta ett ansvar för att personalens arbetsmiljö skall bli bättre, för det är ett nationellt intresse att vården kan konkurrera med andra områden om arbetskraften på 90-talet. Vi vet ju att det blir brist på arbetskraft. Nästan hela nettotillskottet av arbetskraft måste till vården, om vi skall klara vårdens behov. Personalrekryteringen är alltså en nyckelfråga. Om vi inte lyckas garantera att vi får personal till vården, kan vi inte heller garantera att alla får den vård som vår hälsooch sjukvårdslag föreskriver. Vpk har ett förslag till lösning: att staten direkt går in med bidrag, öronmärkta för verksamheten att minska personalens helgtjänstgöring. Jag är inte säker på att det är det bästa förslaget. Det finns kanske andra förslag, men jag tycker att problemen är så viktiga att vi måste sitta ner och diskutera dem och då diskutera dem på ett annat sätt än vad som kan ske här från riksdagens talarstol och i utskottet. Jag menar att diskussionen måste föras tillsammans med Landstingsförbundet och tillsammans med de fackliga organisationerna inom vården. Samtidigt som vi diskuterar personalrekryteringen måste vi, menar jag, diskutera vårdens långsiktiga behov av resurser. Socialministern angav i sitt anförande här att sjukvården har fått en real resursökning under 80-talet. I och för sig är inte det intressant, utan det intressanta är ju om resursökningen svarar mot behoven, och det gör den inte. Man kan titta på resursökningen i andra siffror, som andelen av bruttonationalprodukten t.ex. Då kan vi se att sjukvården har minskat sin andel av bruttonationalprodukten under 80-talet från över 10 9 till strax över 9 Jo. Vi kan också se att staten under hela 80-talet har minskat sitt tillskott till sjukvårdens utgifter. Under 80-talet har sjukvården förlorat statsbidrag på ca 21 20, och det har givetvis märkts i vården genom att denna inte kunnat förse sig med inkomster från annat håll.
Fru talman! Jag tackar för Ingela Thaléns intresse när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Det ger inga pengar i dag, men det kanske ändå kan leda till en förbättrad regeringspolitik i det avseendet senare. Jag hoppas att Ingela Thalén, trots sin tystnad i äldreomsorgsfrågorna, ändå tar till sig en del av de uppmaningar som jag har riktat om att de frågorna oundgängligen måste vägas in i bedömningen av det totala hälsooch sjukvårdsområdet. Dessutom är det viktigt — jag upprepar det — att man inte tvångsmässigt inför en modell i kommuner och landsting där det redan byggts upp en fungerande verksamhet och på det sättet riskerar att rasera något som är väldigt bra. Jag hade förstås förväntat mig att Ingela Thalén i varje fall i sin replik skulle bemöta mitt påstående att socialdemokraternas välfärdspolitik har spårat ur och att det slår hårt också mot hälsooch sjukvården. Ingela Thalén rör sig, tycker jag, hela tiden litet på ytan av problemområdet. Vi har i dagens debatt hittills egentligen inte fått några besked när det gäller regeringens strategi i fråga om att lösa problemen. Det är många som är väldigt intresserade av att höra vad Ingela Thalén anser i fråga om dessa problem. Hur skall exempelvis sjukvårdens resursbehov täckas? Och kommer patientavgiften att höjas? Finns det några tankar om hur man skall prioritera osv.? Jag hoppas alltså på ytterligare kommentarer med anledning av dessa frågeställningar.

Fru talman! Jag är tacksam för socialministerns kompletterande svar. Jag tycker att det är bra att ni tar initiativ angående situationen för starrpatienter. Jag är också tacksam för att regeringen nu tittar på nya finansieringsmodeller. Därmed återstår egentligen bara en av mina ursprungliga frågor, nämligen frågan om huruvida regeringen också är beredd att ta initiativ när det gäller att skriva in valfriheten i hälsooch sjukvårdslagen. Moderaterna har ju lagt fram förslag till modeller för lösningar på dessa problem. I och för sig har jag respekt för socialministerns åsikt, att förslagen inte är glasklara. Men vi har alltså lagt fram förslaget om en vårdgaranti. En sådan skulle ha haft väldigt stor betydelse i fallet Åke Karlsson, som jag nämnde i en tidigare replik. Han skulle med vårdgarantin ha kunnat få hjälp inom ett annat landsting eller kanske privat. Men detta var alltså inte möjligt. Vidare har vi talat om en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Liknande system finns i andra länder. Något som är intressant att konstatera är att skatten i de länderna i normalfallet är lägre än skatten här i Sverige. Men samtidigt finns det uppgifter om att man där klarar av fler typer av operationer än vi gör. Av en studie som gjordes för några år sedan framgår att man i Västtyskland klarar 487 kranskärlsoperationer. I Holland klarar man 470, medan man i Sverige klarar 275 — detta trots att skatten i de här båda länderna är betydligt lägre än skatten i Sverige. Jag är beredd att hålla med om att kostnaderna för sjukvården är ett problem i alla länder. Något mer än 9 90 av BNP går till vår sjukvård. I Västtyskland är motsvarande siffra något under 9 90. Troligen kan man inte få ned kostnaderna särskilt mycket genom att införa ett annat system. Men köerna skulle minska och valfriheten skulle bli större. Allra sist några ord om rättsläkarstationerna. Det är mycket illavarslande om det skulle vara så, att man inte kan lita på de uppgifter som finns i en proposition. Vi kan ha väldigt olika uppfattningar i sakfrågor. Men, och på den punkten är vi väl överens, det som står i en text skall man kunna lita på. Socialstyrelsen borde ha slagit larm, för där har man uppenbarligen haft korrekta uppgifter, till socialutskottet. Men så har inte skett. I stället är det enskilda personer som arbetat med dessa frågor som har fått slå larm.
Fru talman! För tredje gången ber jag om besked beträffande hälsooch sjukvården i krig och planerna för hur uppsatta mål kan uppnås. Rättsläkarfrågan får tydligen sättas under bevakning också under nästa års riksmöte. Det förenklade förfarandet gör ju inte att rättsläkarnas arbetsbörda nedbringas till 100 96, vilket vore rimligt, utan bara till si så där 195 96. Vidare fick jag inte något svar på mina frågor om huvudmannaskap och om organisationen samt om hur arbetet där framskrider. När det gäller breddningen av innehållet i arbetet inom hälsooch sjukvården håller jag med om att det är viktigt att nya arbetsformer prövas. Det är precis vad man gör på enskilda vårdcentraler som nyligen har startat sin verksamhet. Man driver vårdcentralerna till en lägre kostnad — man har mindre personal, men personalen har ett bredare ansvarsområde, vidare uppgifter.
Fru talman! Jag vill tacka Ingela Thalén för den upplysning om EG och pensionssystemet som hon gav. Det är intressant att höra att vårt pensionssystem inte kommer att stå sig, i jämförelse med hur det ser ut i EG-länderna. Det skulle vara bra att få den saken ännu tydligare belyst. Det sker kanske inte i den här debatten. Men jag kan säkert återkomma till dessa frågor. Jag tror att det skulle vara väldigt bra för t.ex. moderaterna och folkpartiet — som i dag så ivrigt hejar på och vill att regeringen skall gå in i förhandlingar om ett faktiskt medlemskap — om de fick veta vad de skall säga till pensionärerna om hur det kan komma att se ut. Sedan är jag glad över att Ingela Thalén vill studera konsekvenserna av en EG-harmonisering på socialpolitikens område. Hittills är det faktiskt ingen i regeringen som har uttalat något intresse i det sammanhanget. Jag är således väldigt glad över det här intresset. Jag kan försäkra Ingela Thalén om att vi i socialutskottet med stort intresse kommer att följa arbetet. Vi kommer också att bjuda in Ingela Thalén till utskottet. Då kan hon utförligt berätta för oss vilka konsekvenserna kan bli i det här sammanhanget.
Fru talman! När det gäller arbete var tredje helg, Margö Ingvardsson, handlar det inte alls om att vänta och se och inte göra någonting, utan i den typen av frågor tar vi ett ansvar genom de förhandlingar som vi har beträffande det ekonomiska utrymmet för landstingen. Då ingår naturligtvis hela underlaget. Det gäller t.ex. personaltätheten och de krav som man har i landstingen på ett ökat utrymme. Så något om personalens arbetsmiljö och arbetssituation. Jag kommer inte att ta alltför lång tid i anspråk för den frågan. Frågan om rehabiliteringsarbetet kommer att tas upp i morgon i riksdagen i den diskussion som skall föras med anledning av socialförsäkringsutskottets betänkande om bl.a. arbets livsfonden och förändringarna inom socialförsäkringssystemet, exempelvis de 500 miljonerna till försäkringskassorna. Men arbetsmiljökommissionens arbete kommer naturligtvis att få betydelse för de offentliganställdas arbetsplatser. Det handlar alltså inte enbart om arbetsmiljö och arbetsplatser på den privata arbetsmarknaden. Det går inte att säga att det inte är intressant att göra jämförelser med BNP. Det är det naturligtvis. Margö Ingvardsson gör ju själv en sådan jämförelse. När det gäller en stor del av den här minskningen handlar det om lönerna. I och med de senaste avtalsrörelserna har denna siffra korrigerats. Sedan något om äldreomsorgen. Rosa Östh säger att jag inte svarar på ställda frågor. Men den taletid som står till mitt förfogande kan vara av viss betydelse. Det arbete inom ÄDEL som pågår, och har pågått, tycker jag är viktigt. Det är väsentligt att hälsooch sjukvårdens arbete med de äldre och deras hälsa ses kopplat till olika boendealternativ. Förslagen i ÄDEL har faktiskt fått ett mycket starkt stöd, framför allt i fråga om det kommunala ansvaret för de gamlas boende. Frågan om hur vi skall finansiera hälsooch sjukvården samt landstingens verksamhet — och det har jag tidigare nämnt — får bli föremål för diskussioner inom ramen för Dagmarsystemet. Det handlar alltså om relationerna mellan finansiering genom skatt, finansiering genom socialförsäkringssystemet och finansiering via patientavgifter. Jag är oerhört medveten om att också den sista frågan måste bli föremål för diskussion den här gången. I mitt andra inlägg här glömde jag en sak beträffande beredskapsdelegationen. När det gäller hälsooch sjukvården i krig är man nu överens i de allra flesta frågor som rör materialförsörjning. Den saken har behandlats i beredskapsdelegationen. Dessutom har man träffat överenskommelser med huvudmännen. Det finns en fråga som fortfarande kvarstår, och där har jag för avsikt att få i gång ett översynsarbete. Det gäller alltså administrationen inom socialstyrelsen, och den frågan fanns inte med när det gällde socialstyrelsens nya organisation som sattes i sjön den 1 januari 1990. Det är min avsikt att i år se över beredskapsfrågorna. Avslutningsvis några ord till Gudrun Schyman. Min avsikt med att kommentera folkpensionssystemet var inte att det skulle bli en försämring.

Herr talman! I en gemensam borgerlig reservation, nr 5, till detta betänkande säger vi att en förnyelse av välfärden måste leda till en vidgad valfrihet och ett ökat utrymme för egna beslut inom den sociala tjänstesektorn. Jag vill påstå att detta är en nödvändighet. Om vi i framtiden skall ha en välfärdspolitik för alla, värd namnet, måste det vara människorna själva som gör sina val. En politikerstyrd efterfrågan motsvarar inte vad människor vill ha. Bristerna är i dag påtagliga. Visserligen har man försökt motbevisa detta här i kammaren med statistik, men det finns ändock ett monopol som skall fördela de nyttigheter som tillhör människors grundbehov. Monopolet kla rar inte detta, utan det uppstår brister och köer. Det är typiskt för monopol och politikerstyrning, inte bara i vårt land, utan även i andra länder. Vad som händer i dag överallt är att människor inte finner sig i detta. Alla vill ha mera frihet att besluta över sin egen tillvaro. Människor i vårt land tror inte att Bengt Lindqvist, Ingela Thalén och socialdemokraterna är de som vet bäst vad som är bra för människor. Det är nämligen människorna själva som vet vad som är bäst, och därför skall de också få välja sina egna lösningar i större utsträckning. Herr talman! Jag kommer i detta anförande att uppehålla mig vid familjen och de bekymmer som uppstår när andra skall göra dess val. Vi har under denna mandatperiod haft ganska många debatter här i kammaren med Bengt Lindqvist, och jag har börjat begripa att det är den socialdemokratiska ideologin som är i vägen för ett nytänkande. Visserligen kan ni socialdemokrater gott stå här och stampa och hålla fast vid ert urmodiga synsätt, men så länge som ni representerar regeringen sätter ni krokben för alla föräldrar som inte har någon barnomsorg i dag men som ändå har betalat in stora summor i skatt för att säkra denna service. I ett socialdemokratiskt program har jag läst att samhället måste ta ett helt annat ansvar för barnens utveckling. Familjen räcker inte till, heter det. När det gäller den emotionella vården har familj och samhälle delat ansvar, och när det gäller den sociala, intellektuella och materiella vården bör ansvaret i första hand vila på samhället, står det i detta program. Jag skulle vilja veta vilka föräldrar som ställer upp på detta — det är nog inte många. Jag förstår att Bengt Lindqvist är väl förankrad i detta synsätt. I andra debatter här i kammaren har det framkommit från statsrådet att barnens uppväxtvillkor är en angelägenhet för oss alla som vi skall klara av inom ramen för den gemensamma sektorn. De viktigaste skälen för att säga nej till alternativ inom barnomsorgen är att kommunen måste ha ansvaret och därmed också insynen. Det är en fråga om rättssäkerhet. Alla skall behandlas rättvist, påpekade Bengt Lindqvist den 12 januari i en debatt. Men hur förhåller det sig då med rättvisan? De föräldrar som har tur och får plats i den kommunala barnomsorgen får en subvention av staten med omkring 70 000—80 000 kr. De som har otur, som själva vill ta hand om sina barn eller som väljer en annan barnomsorg får 0 kr. Kallas detta för rättvisa? Vad säger föräldrarna till de 8 400 barnen i Stockholm som köar för en plats i barnomsorgen med en väntetid på fyra år? Vilken rättvisa finns det för dem? Vilka val har de? Många föräldrar tvingas stanna hemma och försöka leva på en lön, och det är näst intill omöjligt i dag, med de höga skatter som familjen måste betala. I den skatten ingår även en särskild barnomsorgsavgift. Det andra alternativet är att betala en dagmamma helt med egna pengar efter skatt. Vad finns det för rättvisa i att barnomsorg i kyrkans regi eller i privat regi inte får ett öre i statsbidrag? När det gäller daghem som har öppet mindre än åtta timmar får bara kommunala daghem statsbidrag. Föräldrakooperativ och andra får 0 kr. Visserligen har Bengt Lindqvist knaprat in litet på den här trångsynta ideologin och kan numera tänka sig personaldrivna daghem, men vi har ännu inte sett villkoren för sådana. Det kommer alltid att finnas familjer som under en tid behöver hjälp av olika skäl, och där skall staten stå stark och verkligen ge sitt stöd genom en socialpolitik som står sig. De flesta föräldrar vill inte bli omyndigförklarade av socialdemokraterna. Får bara familjerna möjligheter kan de också göra sina egna val. Men det blir ingen verklig valfrihet förrän statens stöd till familjerna fördelas på ett rättvisare sätt. Det allmänna stödet borde fördelas till barnen i stället för till politikerna. Om barnomsorgsstödet följer barnen skulle många olika lösningar uppkomma, och de kommunala daghemmen skulle få konkurrera på lika villkor med andra alternativ. Vi har genom vårt förslag om vårdnadsbidrag kommit en bra bit på väg för att uppnå en större rättvisa och valfrihet för föräldrarna. Så länge statsbidraget ges i nuvarande form bör det absolut vara rättvist fördelat mellan olika former av barnomsorg. Med ett utökat vårdnadsbidrag kommer det inte att finnas köer för att få barnsomsorgsplats då alternativen har blivit flera. Det kommer inte heller att finnas föräldrar som tvingas stanna hemma därför att de inte får någon barnomsorg, men det kommer att finnas föräldrar som väljer att ta hand om sina barn därför att de vill göra det. Nu vet jag vad Bengt Lindqvist kommer att svara. Han kommer att säga att förslaget om vårdnadsbidrag raserar den kommunala barnomsorgsutbyggnaden. Men så kan man bara säga om man anser att det är endast det erbjudandet som föräldrarna skall anta. Så kan man inte säga om man anser att föräldrarna själva skall få välja. Det finns säkert många som då väljer kommunal barnomsorg, men det kommer att finnas de som väljer andra alternativ också. Att kunna leva på sin lön när skatten är betald är inte alla förunnat, även om det är alla människors strävan. Genom de stora skattehöjningar som har drabbat familjerna har också möjligheten minskat att bestämma över de intjänade pengarna. Sedan 1982 har hushållen i genomsnitt drabbats av en skattehöjning på minst 20 000 kr. För barnfamiljer blir det ännu mer. Det inskränker i allra högsta grad valfriheten. Skattehöjningar och skattesänkningar har diskuterats i kammaren i dag. En skattehöjning gör att kostnaderna blir höga, och den sociala omsorgen blir lidande av detta. Sedan kommer familjerna också att drabbas av skatteomläggningen, eftersom det dyrare småhusboendet och den höjda momsen på många olika saker gör att just barnfamiljerna får ökade kostnader. Detta förstärker bidragsberoendet. När staten inte klarar sina åtaganden och skat-' ter och bidrag ökar är det familjer med låga inkomster som kläms åt. De har nämligen inte någon möjlighet att öka sina inkomster — då minskar bostadsbidraget. Den senaste skatteomläggningen gör familjerna än mer beroende av bidrag. Vi har från moderat sida föreslagit ett grundavdrag vid den kommunala beskattningen för barn upp till 18 år — och 20 år om de bor hemma och går i skolan. Det skulle göra familjen mindre beroende av bidrag och skapa frihet att göra egna val. Det går väl inte heller ihop med den socialdemokratiska ideologin, för enligt den får familjen inte ses som en ekonomisk enhet, utan varje individ skall kunna försörja sig själv. Jag vill fråga Bengt Lind qvist: Varför avvisar ni förslaget om skatt efter försörjningsbörda? Det borde vara ett rimligt och riktigt förslag. Jag har inte hört någon människa förneka att det skulle vara något eftersträvansvärt. Reservation 28 till betänkandet handlar också om barnen. Flera partier har motionerat om en barnombudsman. Majoriteten föreslår att man skall utreda hur en sådan skall arbeta, vilka befogenheter en sådan ombudsman skall ha. Vi har i en reservation påpekat att det är att börja i fel ända. Vi håller med om att barnen i dagens samhälle är mera utsatta och att det är bra att detta uppmärksammas, men det är ju inte säkert att vad som verkligen behövs är en barnombudsman. Vi menar att frågan måste utredas på ett mera övergripande sätt. Det kan ju hända att åtgärder måste vidtas på flera andra områden. Det är många instanser, i både stat och kommun, som har ansvar för barn, och även rättsväsendet är inblandat. I många vårdnadstvister kommer barnen i kläm, och vem för då deras talan? De kan inte välja mellan sina föräldrar eftersom de tycker om båda föräldrarna. Det bör därför ske en förutsättningslös översyn av frågan om hur vi bättre skall kunna ta till vara barnens intressen. Har föräldrarna fått den hjälp de behöver? Det är ju ändå föräldrarna som har ansvaret, och de kan behöva stöttas i svåra situationer. Det kanske inte alltid handlar om pengar; många gånger finns det också behov av hjälp med att förstå och orka ta hand om barn. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna och till reservation 12 samt i övrigt till utskottets hemställan.